Fru talman! Våren 1979 debatterades här i kammaren den nya läroplanen för grundskolan — Lgr 80. I sitt huvudanförande talade Lena Hjelm-Wallén om Ler 80:s överensstämmelse med socialdemokratisk syn och sade bland annat detta: ”I de övergripande frågorna om skolans innehåll och arbetssätt innebär riksdagsbeslutet klara ställningstaganden i den riktning socialdemokraterna föreslagit. Det gäller skolans roll att träna för demokrati, att aktivt inöva handlingsmönster för hushållning med materiella och mänskliga resurser, internationell förståelse, fredsfostran och jämställdhet mellan könen.” Hon förespråkade också ett arbetssätt som utgår från elevens eget ansvar och talade om vikten av att förankra skolarbetet i verkligheten. Det finns i reservation nr 1 i det utskottsbetänkande vi nu skall debattera en formulering som kommer mig att ifrågasätta om det bara var en läpparnas bekännelse som Lena Hjelm-Wallén förra våren ägnade sig åt.

Barnens egen förmåga till ansvar och självständigt handlande har inte tagits till vara.” Jag kan knappast tänka mig ett bättre exempel på denna förkastliga objektsyn än det jag nyss citerade ur reservation nr 1. Jag kan inte finna det annat än egendomligt att ett förslag om att elever skall göra produktiva insatser möts med en så kompakt oförståelse från ett socialistiskt parti. I andra länder där den socialistiska samhällssynen dominerar — Sovjet, Kuba, Kina t.ex. — anses det självklart att ungdomar ställer upp när deras land behöver dem, inte bara genom att avstå från överflöd utan även genom aktivt arbete i produktionen — t.o.m. på loven. Pedagogik är ju konsten att förmedla kunskaper och färdigheter så, att eleverna ges beredskap och möjligheter att hantera verkligheten. Det är därför skolarbetet mer måste utgå från och förankras i verkligheten. Det ekonomiska läget i vårt land nu och framöver är också verklighet, en verklighet som barn och ungdomar varje dag kan se återspeglad i massmedia. Hur skall det gå till att aktivt inöva handlingsmönster för hushållning med materiella och mänskliga resurser, om eleverna aldrig får känna att de också kan uträtta något som kan vara till nytta — nu, inte först i framtiden, då de vuxit upp? Alla torde nu vara eniga om att stora ansträngningar måste göras för att snabbt förändra vårt lands ekonomiska situation och att detta också måste inbegripa en neddragning av den offentliga konsumtionen. Med tanke på de vuxnas mönsterbildande effekt på den unga generationen är det intressant att iaktta oppositionens reaktion på den sparplan som vi nu behandlar en del av. Den är: Allt är fel — spara inte här! Förslagen: Spara där i stället! saknas nästan helt. Häromdagen fick jag ta emot protestlistor med namn som SECO samlat ihop bland elever: Spara inte på skolan! Det är i och för sig förvånande att bara 40 000 namnunderskrifter redovisades. Jag är övertygad om att varenda en av våra 1,3 miljoner elever tycker lika illa om nedskärningar på sitt område som alla andra medborgare gör. Vad eleverna egentligen protesterar emot, är att deras berättigade krav på ökat ansvar tas på allvar — det var tydligen inte den sortens ansvar det skulle handla om. Eleverna kommer från svenska skolor där var och en kan se överflödet på personella och materiella resurser. De kommer från skolor där de varje dag kan se slöseri med skolmateriel, och vid skolavslutningarna kan de se sopsäckar fyllda med de läroböcker som skulle bilda stommen i deras eget hemmabibliotek. De känner inte till — och ingen underrättar dem om det — att Sverige satsar långt mer än jämförliga länder på sina skolor, både materiellt och personellt. Men jag klandrar dem inte — de följer i detta som i andra sammanhang bara de vuxnas exempel. Jag klandrar inte heller personalorganisationer och läromedelsproducenter — de försvarar helt legitimt sina intressen. Men jag vänder mig emot att man slår mynt av den oro som elever, föräldrar och skolpersonal känner. Jag vänder mig emot en opportunistisk oppositionspolitik, som medvetet skjuter över problem till kommande generationer. Där finns det skäl för protester från den unga generationen! Det finns de som hävdar att det är olämpligt att spara just på skolan. Men de stora och tunga samhällssektorerna är skolan och den sociala omsorgen. Skall det sparas, måste det ske också där. Det är personalintensiva verksamheter — ett sparande där måste därför också drabba människor. Skolans utgångsläge är gott. Det dröjer länge innan man, sakligt sett, kan använda de nu i debatten använda orden katastrofal nedrustning. Enligt den statistik som UNESCO sammanställde till den europeiska ministerkonferensen i somras har Sverige den största utgiften för utbildning per capita bland 34 redovisade länder. Sverige satsade år 1977 21 20 mer än Norge per capita och 43 76 mer än USA. Även uttryckt i procent av bruttonationalprodukten har Sverige de största utgifterna för utbildning: År 1977 uppgick de till 8,4 96. Sverige följdes av Canada, 8,0 26, Norge 7,8 20 och Sovjetunionen 7,4 90. UNESCO-statistiken redovisar också lärartätheten. Men för konkretionens skull skall jag i stället med ett exempel från en kommun strax utanför Stockholm visa personalutvecklingen i den svenska skolan. År 1962 fanns där i grundskolan 169 lärartjänster. 1980 hade antalet ökat till 342. Än mer talande är den totala personalökningen: 1962 fanns 243 tjänster inrättade. 1980 finns 728 tjänster. Antalet elever var 1962 ca 5 200 och 1980 var det 5530. Det innebär att antalet elever per vuxen under de senaste 20 åren sjunkit från 21,4 till 7,6. Jag vänder mig emot att ansvariga skolpolitiker inte, i en tid då ansträngningar krävs av oss alla, gör något försök att målmedvetet granska förutsättningarna i dagens samhälle för en framgångsrik verksamhet i våra skolor. Vi måste nu fastställa vilka grundelement i fråga om verksamhetens organisation och utformning som är ofrånkomliga, då det gäller att tillgodose individernas behov i olika åldrar och att närma oss de uppsatta målen. Vi måste precisera vilka faktorer i verksamheten som är oundgängligen nödvändiga, vilka som kan mera betraktas som i och för sig umbärliga plusvärden och, inte minst viktigt, om vissa faktorer kanske rentav bidrar till en verksamhet som strider mot målen. Detta borde debatten i dag handla om, inför en framtid då kanske ytterligare besparingar måste göras. Sådana analyser, som dock måste förfinas vidare, ligger bakom de förslag Nr 46 som jag lagt fram i min del av sparpropositionen. Besparingarna måste göras Torsdagen den så att de inte leder till försämrad utbildning. I grundskolan görs besparing 11 december 1980 arna så att de, bortsett från mellanstadiet som jag strax återkommer till, inte drabbar lärartätheten utan — om kommunerna väljer att lägga hela Besparingar i besparingen på skolan, vilket ju inte är nödvändigt — sådant som får anses statsverksamheten, ligga i prioritetsklass 2. Att regeringen hävdar att riksdagsbeslut är till för att» m. följas, vilket också måste innebära att resurstilldelningen för mellanstadiet inte får bli större än vad som förutsattes, finner jag ytterst förvånande att få kritik för, i varje fall just i riksdagen. Det är f. ö. magstarkt att just socialdemokraterna kritiserar regeringens förslag att återställa basresursmedeltalen för mellanstadiet till läget 1975/76. Socialdemokratiska regeringar uppmanade i tio års tid årligen skolöverstyrelsen att vidta åtgärder för att uppnå det betydligt högre klassmedeltal som 1957 års skolberedning hade angivit. Visserligen lyckades inte de socialdemokratiska regeringarna i sitt uppsåt, eftersom skolberedningen hade misstolkat sina beräkningar, men avsikten var tydlig och klar. Var fanns då omsorgen om glesbygdsskolorna, som på den tiden var betydligt fler? Och var finns logiken i reservation 3? Glesbygdsskolor omfattar både lågoch mellanstadium, men den stora sänkningen av basresursmedeltalet har skett endast på mellanstadiet. Det förtjänar också att erinras om att den borgerliga regeringen 1978 införde ett särskilt glesbygdsstöd i form av större basresurser till glesbygdsskolor. Något sådant fanns inte tidigare.

I gymnasieskolan upprätthålls ambitionen beträffande antalet elevplatser. Besparingen görs så att de uppsatta målen snarare än starkare poängteras. Regeringen har föreslagit en reducering av lärarinsatserna i gymnasieskolan med 6 40 — inte 10; den tioprocentiga nedskärningen av direkt lärarledda lektioner skall delvis kompenseras med en ny resurs om 125 miljoner, vilken motsvarar 4 av de 10 procenten. Därigenom åstadkoms en nettobesparing om ca 180 miljoner. Socialdemokraterna har i sin partimotion föreslagit en besparing som uppgår till endast 100 miljoner. I utbildningsutskottet har de dock gått ifrån sitt förslag och anslutit sig till regeringens sparmål. I gengäld skall också andra besparingsmetoder än de som anges i propositionen prövas. Men från personalsynpunkt är det generellt sett likgiltigt vilken metod man väljer för att åstadkomma besparingar. Statens kostnader för gymnasieskolan är i huvudsak kostnader för löner till lärare. Vilken metod man än väljer, måste den därför leda till att antalet lärarledda lektioner i berörda skolformer minskas med just 6 26. I annat fall uppnår man inte sparmålet. 2 Fru talman! Resursfördelningen måste nu enligt min bestämda uppfattning ges en alltmer behovsrelaterad inriktning. Vid en knappare resurstillgång är det skolor med problem och elever med särskilda behov som skall prioriteras. En del av besparingarna återförs till skolväsendet i regeringens förslag och sammanförs med länsskolnämndsresursen. I kombination med en behovsinriktad resursfördelning inom kommunen blir det därför nu större möjligheter än tidigare att utjämna utbildningsstandarden mellan olika skolor och klasser. SIA-utredningen fäste i sitt huvudbetänkande stort avseende vid att verksamheten i våra skolor blev föremål för en kontinuerlig utvärdering. En sådan saknades i stort sett före SIA-beslutet år 1976, och ännu är det, vågar jag påstå, långt kvar innan vi kan hävda att vi vet vad insatta resurser ger för effekt. Det ekonomiska läget torde påskynda processen. Trots alla de svårigheter som det innebär att genomföra en så radikal omställning av planeringsstrategi som nu krävs, kan jag inte annat än välkomna att vi nu tvingas visa den omsorg om skattebetalarnas pengar som borde ha varit självklar också i tillväxtens tid.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i detta betänkande. Jag kommer inte att motivera dem, det gör några av mina kamrater i utskottsgruppen. Jag väljer att nu säga några allmänna ord i detta ärende. Det är då ganska naturligt att jag vänder mig till Britt Mogård, som ganska fränt inlett debatten med attacker mot oppositionen. Britt Mogård har naturligtvis de svaga punkterna i sitt agerande nu och tidigare klara för sig. Därför väljer hon metoden att inledningsvis gissa vad jag skall säga, så att hon redan i sitt inledningsanförande polemiserar mot det hon tror att jag kommer att säga. Vi har i vår motion nämligen citerat en moderat motion från 1973 i vilken man säger att en av de viktigaste orsakerna till den begränsade kvaliteten på grundskolans resultat i fråga om undervisning och fostran är de stora klasserna och undervisningsgrupperna. Lärarna hinner helt enkelt inte hjälpa alla elever till rätta. Moderata samlingspartiet vill genomföra en successiv minskning av elevantalet i klasserna. Mot den bakgrunden, mina damer och herrar, är det fantastiskt att uppleva hur Britt Mogård med dessa långa rader av krav bakom sig genom åren, nu framstår som den störste nedrustaren av den svenska skolan i skolans moderna historia. Om detta sparförslag får full effekt, kommer 5 000 anställda att försvinna i skolväsendet. Britt Mogård använde ordet magstarkt. Det är ganska milt att citera henne och säga att det verkligen är magstarkt av moderaterna att komma med detta förslag, mot bakgrund av deras tidigare agerande i utbildningsdiskussionen. Britt Mogård säger att vi i en besvärlig situation skall hjälpas åt och försöka få fram konstruktiva förslag för att spara även i skolan. Men hon har inte upptäckt att oppositionen vill göra det. Britt Mogård är säkert ganska dåligt underrättad om vad som har hänt i utbildningsutskottet under diskussionerna där. Men vi har sagt — jag har dessutom sagt det flera gånger offentligt — att det säkert finns möjligheter att genom bättre organisation och rationaliseringar spara pengar i skolväsendet. Men vi vill inte göra det på det sätt som regeringen nu föreslår. I stället skulle man säkerligen kunna spara genom att bättre samordna verksamheten och få till stånd ett bättre samarbete mellan t.ex. gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningen. Detta har vi också framfört i utskottet, och det sägs även i utskottets betänkande. Vi är beredda att ställa upp på sådana åtgärder — det har vi sagt många gånger. Därför är det allmänna angreppet från Britt Mogårds sida om att socialdemokraterna inte är beredda att diskutera besparingar på skolans område en direkt förvrängning av fakta. Ett uppslag i sparpropositionen är att den personal som nu tvingas lämna skolan delvis skall ersättas genom att man gratis skall utnyttja elevernas arbete. Och Britt Mogård blir nästan lyrisk när hon säger att skolreformeringen bl.a. har syftat till att våra ungdomar skall medverka praktiskt i arbetet. Sedan anklagar hon socialdemokraterna för att inte vilja fullfölja detta reformarbete, som vi uttalade oss positivt för i läroplansdiskussionen. Det är en grotesk förvridning av fakta. Vi vill, fru talman, att ungdomarna skall vara praktiskt engagerade. Vi tycker att det är bra, och vi har genom åren träffat överenskommelser med fackföreningsrörelsen om att vi på olika sätt skall få till stånd en medverkan av eleverna, så att de känner vikten av det praktiska arbetet, lär sig att samarbeta osv. Men vi har inte — och ingen annan heller — någonsin sagt att detta skall vara en ersättning för den ordinarie arbetskraften i skolan. Vi har aldrig någonsin sagt att vi gratis skall utnyttja elevernas arbete för att därmed bli av med kommunalarbetare eller lärare. De problem med ökad missanpassning och ökad oro som sveper genom den industrialiserade världen och som också flyttar in i skolorna torde i stället ställa ökade krav på att vi anvisar resurser för skolan. Vi måste få en ökad personaltäthet. Det behövs också fler vuxna i skolan, som där kan hjälpa barnen till bättre anpassning och ge dem bättre möjligheter att övervinna industrisamhällets svårigheter. Vi har därför från vår sida flera år i följd föreslagit en ökning av antalet anställda i skolan. Man kan naturligtvis säga att vi skulle ha kunnat föreslå detta tidigare och undra varför vi har vaknat så sent. Jag har i denna talarstol förut sagt att det är möjligt att vi tidigare skulle ha ökat satsningen i skolan. Och kanske låg det en del i den moderata kritik som sade att vi borde ha in fler vuxna i skolan. Men när vi blev på det klara med hur problemen ökade i skolan, var vi beredda att ta konsekvenserna och öka personaltätheten. Därför är det ett dramatiskt angrepp på hela utbildningsväsendet, när Britt Mogård nu föreslår dessa mycket kraftiga minskningar av antalet anställda i skolväsendet. Det är inte bara den socialdemokratiska oppositionen och vpk som säger detta i riksdagen i dag, utan alla de organisationer som har anknytning till skolväsendet har sagt detsamma. Varje ledamot av Sveriges riksdag har fått ett brev — det måste även Britt Mogård känna till — som undertecknats av samtliga elevorganisationer och samtliga organisationer för de anställda i skolan. Bland undertecknarna finns Facklärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges lärarförbund, Skolledarförbundet och alla elevorganisationerna. Det är bara en organisation som fattas på det här papperet, och det är Hem och skola. Representanter för den organisationen har tidigare uppvaktat utbildningsutskottet och bett att få ökad lärartäthet och ökade personalresurser. Nu är man inte med om det här brevet, möjligen därför att organisationens ordförande har förklarat sig stå bakom regeringsförslaget. Hem och skolas ordförande är alltså beredd —i motsats till vad organisationen tidigare gång på gång har sagt i utbildningsutskottet — att nu vara med om att dra in 5 000 anställda i skolväsendet. Detta finns det anledning att erinra alla medlemmar i Hem och skola om som är intresserade av problematiken. Det är klart, fru talman, att om kommunerna ersätter det här bortfallet från staten, dvs. om kommunerna nu har råd att öka insatserna, så blir effekten inom skolan mindre allvarlig. Jag är kommunalman, och många av de ärade kammarledamöter som lyssnar till mig nu har också kommunala funktioner i sin hembygd. Vi vet alla hur utomordentligt hårt trycket är på kommunerna och att vi av andra skäl tvingas höja skatterna. Att det nu skulle finnas kommunalt utrymme att ersätta bortfallet av statsbidraget med egna skatteinsatser bedömer jag som utomordentligt svårt, praktiskt taget uteslutet. Kommun efter kommun rapporterar nu att de tvingas genomföra de här drastiska nedskärningarna som propositionen innebär. Det är alltså, fru talman, en allvarlig attack mot hela utbildningsväsendet, som jag starkt beklagar. Det finns väl egentligen endast en sak att tillägga till detta, och det är att det blir en utomordentligt viktig uppgift för en blivande socialdemokratisk majoritet att återföra till skolan de resurser som den borgerliga majoriteten nu är beredd att ta bort från skolan. Det handlar om våra barns framtid. Det handlar om våra möjligheter att minska det sociala trycket när de sedan lämnar skolan. Kanske kan vi genom att behålla satsningarna på skolan spara mycket på de sociala kostnaderna efter skolan. Detta skall också ses, fru talman, i samband med att det inte är den första attacken mot skolan. Detta att statsbidragen till skolbyggnaderna försvinner var ett första angrepp. Den försämring av den arbetslösa ungdomens situation som skedde genom beslutet i våras var också ett dramatiskt angrepp på ungdomens trygghet i landet. Fru talman! Mitt löfte å den socialdemokratiska utskottsgruppens vägnar är att vi skall göra allt vad vi kan för att förhindra den försämring av skolans villkor som den borgerliga majoriteten engagerar sig för och så fort det är möjligt återföra de resurser till skolan som den nu förlorar.
Fru talman! Det är inte så att jag spekulerar i vad Stig Alemyr skall säga. Jag förbereder mig faktiskt inför en debatt genom att läsa socialdemokratiska motioner och utskottsbetänkanden och göra mig underrättad om vad socialdemokrater skriver i olika tidningar osv. Det leder mig i och för sig till förmodanden som i allmänhet visar sig vara fullständigt riktiga. Nr 46 Jag har sagt många gånger tidigare i debatter om skolfrågor med Torsdagen den socialdemokrater, att jag undrar om det är någon mening med att jag håller 11 december 1980 ett anförande, eftersom det verkar som om man slår dövörat till. Jag har faktiskt nämnt ganska fantastiska siffror om personaltätheten i våra skolor, men det kommenterar inte Stig Alemyr med ett ord, utan han talar bara på om denna katastrofala nedrustning. terna inte var villiga att spara. Sedan vidimerade han delvis mitt uttalande genom att gång på gång upprepa: det kan vi inte acceptera, det är förskräckligt, det leder till enorma katastrofer osv. Därefter tog han upp en del områden där det går att spara. Jag erinrar mig t.ex. att man i en reservation säger att man skall tjäna 2 milj.kr. på att samordna personallagsutbildningen och skolledarutbildningen. Men varken Stig Alemyr eller jag vet vad en sådan samordning — som jag också tycker skall ske — kan ge i besparingar. Den kan ge 2 miljoner, den kanske kan ge mer och den kanske kan ge mindre. Det finns andra förslag, som man uppenbarligen från socialdemokratiskt håll inte alls har beaktat konsekvenserna av. Det gäller egendomligt nog just glesbygderna. Man kan fylla vakanta utbildningsplatser, och man kan samordna olika kurser osv. Det fungerar utomordentligt bra i tätorter och stora städer. Men ungdomarna i glesbygderna — skall vi inte ta hand om dem också? Det är kanske bäst att tillägga att det i varje fall är min ambition. Låt mig återkomma till konsekvenserna på personalsidan. Om jag förstått saken rätt föreställer sig socialdemokraterna — de har i varje fall sagt det i motionen —att5 000 anställda blir övertaliga genom det här förslaget. För grundskolans del sker minskningen på mellanstadiet med 1 200 lärartjänster, och den minskningen borde kanske i saklighetens namn jämföras med den utökning i grundskolan med totalt ca 2 200 tjänster som kommer att ske under de närmaste åren som en följd av den nya läroplanen. Vi har där fått en utökning innevarande år med 350 tjänster. Det är klart att om kommunerna — men jag vill tillägga att jag nog har en mycket starkare tilltro till kommunernas omdöme än vad Stig Alemyr har — skulle gå en mycket enkel väg och säga att de skall göra den här besparingen genom att avskeda folk på det mest brutala sätt, då är det väl möjligt att man på det sättet skulle kunna bli av med 5 000 människor. Min erfarenhet är emellertid att man kan räkna med att kommunerna i stället på allt sätt kommer att försöka åstadkomma besparingar genom att vidta andra åtgärder än att minska på personalen. Jag tror icke att det kommer att bli fråga om någon drastisk minskning. När det gäller talet om den oro som finns i kommunerna skulle det vara roligt om också jag fick kommentera detta något, eftersom jag, möjligen till skillnad från Stig Alemyr, har kontakt med kommunalmän ute i landet, och det gäller då inte bara kommunalmän som är mina partikamrater. Jag träffadet.ex. i går alla kommunala skolstyrelseordförande i ett län. Och visst var de bekymrade. Det vore ju märkligt ifall de skulle brista ut i glädjerop. 25 Men de var inte så förkrossade att de sade: Det här går inte, det blir förskräckligt. De var fullt resonabla, och de var idérika. Och det är väl ett sådant klimat vi måste ha i den tid vi nu lever i. Till sist vill jag säga ytterligare några ord om ”den katastrofala nedrustningen”. Jag fick just nu i min hand ett nummer av Söderhamn Hälsinge-Kuriren, och i den har en partikamrat till Stig Alemyr, rektor Ola Skoglund, uttalat sig. Han tar verkligen i, för han säger ungefär: Vad då? Det är väl inte svårt att spara 2 26 i skolan, vi kan ledigt spara 10 90. Ola Skoglund säger också: ”Lena Hjelm-Wallén och många inom skolvärlden tycks anse att skolan är ett väl rationaliserat företag, där det inte förekommer ett öres svinn. Jag vill påstå att skolan är långt ifrån effektiv ———.” Litet längre fram i artikeln står det: ”Jag reagerar mot att skolan inte har någon benägenhet till rationaliseringar.

Fru talman! Denne Söderhamnsrektors uttalande får stå för honom själv. Han är nämligen icke representativ för de socialdemokrater som sysslar med utbildningsfrågorna. Jag skulle också kunna citera moderater som inte gillar sparpropositionen. Det är väl ganska självklart att det i våra partier kan finnas avvikande meningar. Jag inser att om det är så att kommunerna ersätter de pengar som nu bortfaller med egna medel, då blir inte effekten en personalminskning med 5 000 personer — det var ju detta jag sade i mitt inlägg — men om de inte kan det, så blir följden att 5 000 anställda försvinner ur skolväsendet. Till det sade Britt Mogård att det kan hända att det blir en sådan personalminskning, och då är vi ju överens. Regeringen lägger alltså fram ett förslag, vars mål är och vars resultat blir en minskning av antalet anställda i skolväsendet med 5 000, trots allt det Britt Mogård och hennes partikamrater genom åren har sagt om behovet av ökat antal vuxna människor i skolan. Britt Mogård har i sitt anförande valt att hänvisa till någon kommun i Stockholmsområdet, där antalet anställda har ökat mycket dramatiskt. Men det säger inte ett skvatt, utan det är bara ett fräckt exempel. Man tar fram ett exempel från ett enda fall i landet — jag kan inte ens kontrollera om det är riktigt — men man skall ju sätta detta i relation till landet i dess helhet. Vad händer i glesbygden? Vi skulle ju rädda glesbygdsskolorna. Det är oppositionen som vill göra det. Ändringen av lärartätheten på mellanstadiet kommer enligt vad vi har kollat i ett par länsskolnämnder att betyda kraftiga angrepp på glesbygdens skolor. Nr 46 När Britt Mogård räknar upp spareffekten beträffande mellanstadiet glömmer hon alldeles bort vad de 2 procenten betyder för kommunerna. Dessutom har nu Britt Mogård mött några ganska optimistiska skolordförande, det var kanske i ett län med moderater på posterna i fråga. Det är Besparingar i självklart att även jag har kontakter med mitt folk och med skolstyrelser ute i statsverksamheten, landet. Jag vari en stor kommun förra veckan och talade. Det framkom då att» m. det blir ytterst allvarliga konsekvenser för kommunen, vars ekonomi redan tidigare är hårt pressad. Jag tänker på Norrköpings kommun. Res dit och diskutera med vederbörande och ta reda på vad skolbyggnadsbidragets försvinnande, attackerna mot den arbetslösa ungdomen och det sista förslaget betyder. Fru talman! Jag har förståelse för att Britt Mogård måste försöka klara sig ur den här knipan. Det är hennes jobb att försöka försvara en omöjlig situation. Jag har full respekt för detta, men det går ändå inte att komma ifrån det oerhört allvarliga angrepp på skolväsendet som det här innebär.
Fru talman! Jag är naturligtvis kolossalt lycklig över att Stig Alemyr har medkänsla med hänsyn till min utsatta position, osv. Men jag klarar mig faktiskt ganska bra. Till skillnad från Stig Alemyr vet jag — och det vet egentligen Stig Alemyr också — att det inte är någon kolossal nedrustning som vi talar om. På tal om avvikande meningar är jag övertygad om att man kan hitta sådana både här och där. Jag hävdar emellertid alldeles bestämt att den avvikande mening från en socialdemokratisk rektor som jag citerade är av betydligt större intresse än att det finns moderater som också klagar, för vi har verkligen väldigt många sådana som klagar just nu. Det är ganska viktigt att vi får dem att sluta med detta och att de börjar fundera: Hur kan vi bidra, vilka idéer kan vi komma med? Det börjar faktiskt röra på sig på många håll. Jag vill inte påstå att de skolstyrelseordförande som jag i går träffande var optimistiska — det var nog en liten förvrängning av vad jag sade — men de var inte heller till förlamning pessimistiska, och det tycker jag är ganska värdefullt. Stig Alemyr ställde frikostigt ut löften. Jag som har omtanke om honom skulle kanske vilja ge en liten varning: Förse det med litet reservationer. Man vet ju inte, det kan ju hända att socialdemokraterna kommer tillbaka i regeringsställning, och då kan det bli knepigt, för då är det jag som skall gå till anfall och tala om vad ni lovade då och då, osv. Det blir besvärligt. Jag undrar om Stig Alemyr menar att vi ytterligare skall öka personaltätheten i våra skolor. Jag redovisade en siffra, 7,5 elever per vuxen, varpå Stig Alemyr sade: Det kan jag inte kontrollera. Han har nämligen aldrig funderat över om det går att räkna ut detta. Han menade att det måste gälla bara en kommun, men jag talade om att jag fått uppgiften bekräftad från andra kommuner i landet. Jag kan citera Unesco-statistiken som visar, inte personaltätheten, för det är ganska unikt att som hos oss ha så mycket annan personal i skolorna, men lärartätheten. Det är alltså i genomsnitt 15 elever 27 Stig Alemyr återkom till frågan om besparingar och sade att dessa naturligtvis måste gå ut över personalen. Jag är emellertid inte så säker på det. Det finns faktiskt andra saker i skolan också. Jag vet inte om det är länge sedan Stig Alemyr besökte en skola. Det finns t.ex. läromedel. I snitt är kostnaden för läromedel 600 kr. per elev. Skulle man minska med 50 kr. per elev, skulle det göra 50 milj.kr. för hela landet. Det är kanske någonting att överväga. Vi måste också — och redan det innebär en besparing — komma bort från den föreställningen, att så fort man över huvud taget skall göra någonting som inte är traditionellt, måste det kosta pengar. Häromdagen såg jag att någon skoldirektör hade räknat ut att den här nya idén — som inte är någon ny idé — att göra studiebesök blir dyr. Men det är ju faktiskt bara fråga om att gå utanför skolans väggar. Det handlar alltså inte om att åka buss långa sträckor, för det kostar däremot pengar. Jag tycker att Stig Alemyr ändå bör hjälpa till att få in ett sundare tänkande. Underkänn nu inte helt Ola Skoglund. Visst har han rätt när han säger att den här verksamheten kan rationaliseras och effektiviseras som varje annan verksamhet.
Fru talman! Nu sänker Britt Mogård debatten till en nivå där jag inte gärna vill fullfölja den. Hon har den dåliga smaken att fråga om utbildningsutskottets ordförande över huvud taget nyligen har besökt någon skola. För man diskussionen så, sänker man debattnivån på ett sätt som jag inte betraktar som värdigt riksdagen. Jag noterar att Britt Mogård nu har konstaterat att när hon kommer i opposition om ett par år, då skall hon stå upp här och kräva ökade personalresurser i skolan. Det är ganska fantastiskt. Då skall hon erinra mig om vad jag har sagt i dag, och säga: Det har socialdemokraterna lovat, genomför nu det ni har lovat. Jag skall för min del sluta den här debatten — eftersom mina kamrater kommer att fortsätta den — med att läsa 3-4 rader i det brev som skickats till ossalla. Det bör kanske stå i kammarens protokoll. Det är ett mycket modest hållet brev från alla organisationerna och slutet lyder på följande sätt: ”Undertecknade organisationer vill verka för och slå vakt om en god utbildningskvalitet och goda arbetsförhållanden för elever och personal. Vi vill också slå vakt om de svaga i skolan. Därför avvisar vi med kraft besparingspropositionens förslag rörande skolan. —-—- Ungdomen är samhällets viktigaste resurs och utbildning en investering i landets framtid. Därför bör riksdagen säga nej till kortsiktiga besparingar på skolområdet.” Fru talman!

Fru talman! I besparingspropositionen föreslås att de statliga anslagen till kommunerna skall minskas, så att bara 98 90 av bidragen till driften av grundskolor och gymnasieskolor skall betalas ut. Detta förmodar man skall Nr 46 leda till besparingar ute i kommunerna. Med denna besparing tjänar staten in Torsdagen den nästan 300 milj.kr. Men vilka blir följderna för kommunerna med denna = 11 december 1980 besparing för staten? Riksdagen beslöt 1979 om den nya läroplanen för grundskolan och beslöt Besparingar i samtidigt om en ökning av statsbidraget till grundskolan. I det nuvarande statsverksamheten, ekonomiska läget anses det inte längre vara möjligt att genomföra mm.m. ökningarna av den s.k. förstärkningsresursen. Inte ens den mycket blygsamma ökning med 0,0155 lärarveckotimmar som skulle göras läsåret 1981/82 kommer till stånd om regeringen får som den vill. Och vilka blir följderna av den här indragningen ute i kommunerna? Enligt propositionen är det också nödvändigt att motverka nedgången i basresursmedeltalet för mellanstadiet. Elevmedeltalet har under senare år sjunkit, och detta kan inte accepteras av regeringen. Klasserna måste bli större igen. Det rimmar illa med det krav om mindre klasser i skolan som borgarna — och framför allt moderaterna — på sin tid drev hårt när det passade sig. Genom att öka medeltalet i klasserna kan man spara 100 milj.kr. Jag måste ställa frågan också här vilken effekt det får ute i kommunerna — på elever och på skolpersonal, för skolsituationen i allmänhet och för undervisningssituationer av olika slag. Vpk säger klart nej till dessa besparingar, som egentligen inte är några besparingar. Någonstans skall dessa utgifter betalas — antingen i reda pengar eller i form av en försämrad skolsituation. Men de skall betalas. Frågan är bara hur. Många människor är oroade och förtvivlade över regeringens nedrustning på skolans område. Nu säger Britt Mogård att det inte är någon katastrofal nedskärning. Men jag skulle vilja påstå, med hänvisning till alla de skoldebatter som förs och alla de utredningar som duggar tätt på skolans område, att det redan nu är katastrof i skolan. Jag skall be att få citera det brev som också Stig Alemyr citerade slutet av och som kom till mig för några dagar sedan. Det är undertecknat av samtliga elevorganisationer, lärarorganisationer, Skolledarförbundet och Svenska kommunalarbetareförbundet. Jag citerar bara skilda delar av brevet därför att det är för långt att läsa i sin helhet. Annars hade det i och för sig varit motiverat att göra det. ”Utbildningen är vår viktigaste investering inför framtiden. Hög utbildningskvalitet är ett måste för att föra Sverige ut ur de ekonomiska svårigheterna. I besparingspropositionens inledning sägs också att det är viktigt att satsa på framtiden för att lägga en säker grund för fortsatt välfärd och tryggad sysselsättning. Därför är det förvånande att regeringen föreslår drastiska nedskärningar inom utbildningen. Det är oacceptabelt att besparingarna kan medföra att principen om en avgiftsfri grundoch gymnasieutbildning naggas i kanten. Tidigare i år har regeringen beslutat att avskaffa statsbidraget till skolbyggnader för grundskolan samt bidraget till beredskapsarbeten för ungdomar mellan 16 och 18 år. Dessa förändringar har lett till att många kommuner försatts i en svår ekonomisk situation. Genomförs de besparingar som föreslås kommer kommunernas ekonomi att försämras ytterligare. 29 Försämringar som kommer att drabba de svaga i de värst utsatta kommunerna, samt tvinga fram hårda prioriteringar av verksamheten. Skolan får inte hamna i strykklass när den kommunala ekonomin sviktar.” Brevet slutar på följande sätt: ”Ungdomen är samhällets viktigaste resurs och utbildning en investering i landets framtid.

Det är litet försiktigare hållet, förmodligen beroende på att ordföranden i Hem och skola nu är ledamot av riksdagen, på den borgerliga sidan.

De uttalar på ett klart sätt sin avsky för regeringens nedskärningar inom skolområdet. Fru talman! Regeringen skall alltså spara, enligt propoisitionen 300 milj.kr. 1981 83. Besparingen för 1981/82 är konstruerad så att den inte skall drabba skolan som sådan. Regeringen förväntar sig att kommunerna skall ställa upp med de pengar som staten nu drar in. Med vetskap om hur olika kommuners ekonomi ser ut kan man med all säkerhet förutsäga att detta kommer att drabba de sämst ställda kommunerna mycket hårt och, i förlängningen av kommunernas dåliga ekonomi, i verkligheten drabba elever och skolpersonal. Besparingarna för 1982/83 slår direkt mot skolans resurser. Indragningar som motsvarar drygt 1000 lärartjänster på mellanstadiet och minst lika många på gymnasieskolan är ett resultat. Den beslutade och tänkta utökade förstärkningsresursens försvinnande drar in mellan 500 och 700 lärartjänster i grundskolan. Den 10-procentiga neddragningen av de lärarledda lektionerna på gymnasiet är också en helt oacceptabel nedskärning. Detta förslag, att dra ned de lärarledda lektionerna på gymnasiet, läggs fram i en tid då just denna skolform skall ta emot ungdomar som är i stort behov av individuell handledning och i behov av mycket vuxenkontakter. I stället, fru talman, borde dessa ungdomar mötas med ökade resurser och ökad lärartäthet. Besparingspropositionens följder för personaltätheten inom skolan, om man räknar med alla områden, har jag fått en siffra på. Det kommer att röra sig om bortåt 10000 arbetstillfällen, inräknat också AMS-utbildning och studiecirkelverksamhet. Totaleffekten av besparingspropositionen blir en försämring av skolan på viktiga punkter. Och denna försämring kommer i en tid då alla resurser i stället borde satsas på att göra skolan bra och rättvis för alla elever. Regeringens förslag drabbar de sämst ställda eleverna hårdast — som alltid. Det har under en längre tid förts en debatt om kunskapsnivån i skolan. Man har sagt — och med rätta — att den måste höjas, och man har också påtalat bristerna i arbetsmiljön för både elever och skolpersonal. Nu börjar en hård nedrustning i skolan, som drabbar både materiella och personella tillgångar mycket hårt. I besparingspropositionen säger man att eleverna skall medverka mer i skolans vardagsarbete. Det är riktigt att elevernas medverkan hittills har varit mycket begränsad och mycket inskränkt. Det är ur många synpunkter viktigt att eleverna tar del i och ansvar för sin skola och sin skolsituation. Men inte på detta sätt — det är ett felaktigt sätt. Det får inte ske till priset av t.ex. ett mindre antal lärare. Tvärtom behövs det ökade lärarresurser och ett ökat antal annan personal för att just det sociala och stimulerande ansvarstagandet skall kunna fungera på ett utvecklande sätt för eleverna. Vpk har sagt nej till regeringens förslag om nedskärningar på skolområdet. Vi menar att de minskade statsbidragen till grundskolan och gymnasieskolan framför allt kommer att få återverkningar på kommunernas insatser på den sociala sidan inom skolan. Neddragningen kommer att hårdast drabba de svaga eleverna. Visserligen föreslår regeringen att 74 milj.kr. skall föras över från besparingen av förstärkningsresursen till kommuner med speciella behov, men besparingarna i sin helhet kommer sannolikt att öka problemens omfattning i kommunerna. När det gäller förslagen om större klasser och ett mindre antal lärarledda lektioner, så försämrar båda dessa förslag arbetssituationen i skolan, och de försämrar också undervisningens kvalitet. Vpk avvisar dessa orimliga förslag. Av statsbidragen till driften av grundskolan utgår bidrag till enskilda skolor med ungefär 6,5 milj.kr. Vpk föreslår att detta anslag i sin helhet sparas in. I ett statsfinansiellt läge där omfattande besparingar måste göras, måste enligt vpk samhällets stöd till privat verksamhet inom skolans område drabbas i första hand. Med samma motivering föreslår vpk en indragning av bidragen till driften av riksinternatskolor, på drygt 11 milj.kr., och bidragen till driften av vissa privatskolor, som uppgår till ungefär 19,1 milj.kr. Sammanlagt blir det alltså 37 milj.kr. Reservationerna 1 och 3 har en text som överensstämmer med de krav som vpk framfört i motion 104. Vi kan därför avstå från att yrka bifall till vår egen motion i dessa delar. I stället kan jag yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Men i övrigt yrkar jag bifall till motion 104. Jag skall, som så många gånger tidigare, sluta med att ställa ett par frågor till Britt Mogård. Det är frågor som jag i många sammanhang tjatat om att få svar på. Senast ställde jag dessa frågor i en hörnartikel i Dagens Nyheter. Rubriken lydde: ”Var finns ansvaret för arbetarbarnen?” Jag skulle vilja fråga: Vad tänker regeringen göra för att kompensera de negativt segrege Det är faktiskt så att det gång på gång visat sig att arbetarbarn blir utslagna i skolan. Segregeringen fortsätter, och klyftorna mellan arbetarbarn och borgarbarn växer hela tiden. Skolan är en spegel av samhället runt ikring den, och detta slår igenom väldigt hårt på skolans område. Därför anser jag att det är viktigt att motåtgärder sätts in för att stoppa den här utslagningen. Med det förslag som vi nu diskuterar — regeringens sparplan på skolans område — kommer skolmiljön för de sämst ställda eleverna att ytterligare förvärras.
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt bemöta Inga Lantz anförande, eftersom jag tyckte det var så pass detaljrikt att det mera ankom på utskottsledamöterna att föra debatten med henne. Sedan blev jag ändå frestad att begära ordet, av det enkla skälet att Inga Lantz gjorde sig skyldig till en allvarlig missuppfattning, nämligen när hon använde formuleringen ”när nu regeringen skall spara”. Jag skall be att få tala om att det inte bara är regeringen som skall spara. Det är Sverige som skall spara. Även Inga Lantz får finna sig i att bidra till detta. Det räcker då inte att bara tala om att det inte går att spara ett öre på skolans område, utan måste öka anslagen där. Man får vara så vänlig och någon annanstans kompensera detta och dessutom anvisa möjligheter till besparingar. Jag avvaktar med intresse vilka goda idéer Inga Lantz har i det fallet. Inga Lantz brukar vidare mycket riktigt minst en gång varje session till mig ställa den fråga som hon nu återigen framförde, och jag vill svara på samma sätt som jag gjort många gånger förr — i dag kan jag också lägga till en del ytterligare. Vi har nu i regeringens sparförslag fördubblat länsskolnämndsresursen genom en omprioritering. Det måste rimligen leda till en bättre standardutjämning mellan olika skolor. Om vi sedan också kunde få den behovsrelaterade fördelningen inom kommunen att fungera på det sätt som är avsett, skulle vi åstadkomma en enligt min mening fullt godtagbar standardutjämning mellan olika skolor. Men det förutsätter faktiskt att kommunalmän och kommunalkvinnor är aktiva i dessa frågor och vågar ta konfrontationer genom att hävda, att det krävs större resurser till någon viss skola och att det då får gå ut över en annan skola, som inte har så stora problem. Orsaken till att detta ännu inte börjat fungera är faktiskt att det fattas civilkurage till sådana framstötar på många håll. Lärarproblemet har vi många gånger tidigare talat om. Jag kan dess värre inte säga så mycket om det i dag. Jag kommer i budgetpropositionen att rätt utförligt redovisa lärarsituationen.
Fru talman! Det har ju inte hänt mycket i skolan när det gäller utjämning mellan elever med olika social och ekonomisk bakgrund. Det finns en mängd uppgifter tillgängliga om förhållandena i det avseendet. Det visar sig att de Nr 46 sociala skillnaderna under 1970-talet i stället växt på skolområdet. Fortfarande har elevernas hemförhållanden, socialt och ekonomiskt, den största betydelse för hur det går i skolarbetet och också för vad som kommer att hända med dem när de slutar grundskolan. De skillnader som förr fanns mellan folkskola och realskola finns nu inom den nya skolans väggar. | | : r : statsverksamheten, De ekonomiska och sociala skillnader som finns mellan olika hem kommer m.m. alltså tydligt fram i skolan, och det återspeglas i skolresultat och skolframgång. Rika kommuner har andra förutsättningar att ge sina barn goda skolförhållanden än vad fattiga kommuner har. Boendesegregationen slår igenomi skolan. Dessa saker har jag påpekat många gånger tidigare, och det är på tiden att man tar de här uppgifterna på allvar. Man skall nu spara 900 miljoner på skolans område, och man säger att det i första omgången är kommunerna som skall stå för detta. Men i de fattiga kommunerna, som redan i dag erbjuder sina elever en betydligt annorlunda skola än vad de rika kommunerna gör, finns inte resurser för detta. I de fattiga kommunerna kan man inte göra gällande att det behövs mera pengar till de egna skolorna, och anledningen till det är att det totalt sett fattas resurser. Det finns inte utrymme för att begära mera pengar. Britt Mogård har gjort det lätt för sig i detta sammanhang. Hon har nämligen i ett uttalande, som jag häpnade mycket över, sagt att hon anser att ; skolan t.o.m. kan förbättras när den får mindre resurser. Med den utgångspunkten skulle det knappast behövas några resurser alls i skolan. Elever, skolpersonal och politiker från vänsterpartiet kommunisterna inser dock att de nedskärningar som har föreslagits är en katastrof för skolan. Det är inte så att skolan blir bättre ju mindre resurser den får. Självfallet behövs det fantasi på detta område, och en del saker kan också göras utan resurser. Men den nedskärning det gäller är katastrofal och kommer att få effekter, som slår hårdast mot de elever och den personal som råkar bo i de fattiga kommunerna i Sverige.

Fru talman! Av utbildningsutskottets betänkande framgår regeringens och utskottsmajoritetens ansträngningar att på undervisningsoch utbildningsområdet söka rimliga besparingar i statsutgifterna. Av betänkandet framgår också socialdemokraternas och vänsterpartiet kommunisternas ambitioner i sammanhanget. Det vore väl en överdrift att påstå att det är några heroiska insatser som visas upp därifrån, även om jag gärna vill säga att socialdemokraterna ställer upp på en del punkter. Stig Alemyr redovisade i sitt inlägg att vi i utskottet har kommit överens när det gäller en samordning av gymnasieskolan och motsvarande utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen, och det kommer måhända att ge något. Alla bidrag och ansträngningar i det här avseendet är självfallet välkomna. Det är naturligtvis besvärligt då man är i ett läge där åtstramningar måste till, men ansvaret för att rätta till det som gått snett måste alltid bäras av någon. Oppositionen har kanske inte ansett sig kunna dela så särskilt mycket 33 Utskottet har gjort en del förändringar i sparpropositionen men varit noga med att tillse att sparprogrammet har hållits. Sålunda har utskottet anslutit sig till några motioner på högskoleområdet med hemställan om att vissa utbildningar som föreslagits läggas ner bör vara kvar. Men krav på motsvarande besparingar ställs på resp. högskola och då i samförstånd med dessa. Utskottet är enigt när det understryker vad som står i propositionen om nödvändigheten av att göra rationaliseringar inom högskolans administrativa verksamheter. UHÄ lägger i sin anslagsframställning fram förslag härom, och frågan återkommer i kommande budgetproposition. Naturligtvis kommer nästa steg i besparingsarbetet att bli ytterligare kännbart, och det finns anledning att ordentligt se över hela högskolan. Jag vet att en del blickar med en viss trängtan kastas mot de små högskolorna. En och annan skulle under sparandets täckmantel vilja se sin dröm gå i uppfyllelse, nämligen att lägga ner en eller ett par av dessa mindre enheter. Från centerns sida accepterar vi inte detta. Det skulle f. ö. inte ge särskilt mycket i besparingar. Det får nog tas ett djärvare grepp över hela universitetsoch högskoleområdet om resultat skall nås. Att bjuda ut kostnadskrävande utbildningar vid stora enheter belägna på relativt kort avstånd från varandra kan med säkerhet ifrågasättas, för att ta ett exempel. Det finns anledning att påpeka att besparingar inom högskolan i den mån de inte kan göras inom administrationen måste inriktas så att kvalitet och förnyelse också framöver kan främjas. Föredraganden erinrar om det faktum att högskoleutbildning och forskning är verksamheter vilkas resultat märks först på lång sikt. Besparingar och rationaliseringar inom dessa områden får också långsiktiga verkningar. Det är något som enligt min mening måste beaktas i avvägningen mellan olika samhällsfunktioners bidrag i spararbetet. Det är en konkurrens mellan olika samhällsfunktioner, där utbildningssektorn är en. Det gäller enligt min mening att i hög grad beakta de mer långsiktiga konsekvenser som en drastisk nedskärning på det här området kan få. Som jag inledningsvis nämnde har utskottets majoritet i stort hållit sig inom den sparram som propositionen anger på högskolans område, drygt 77 milj.kr. En fråga som i det sammanhanget har tilldragit sig stort intresse är förslaget i propositionen om att inte ha någon intagning till arkitektutbildningen i Lund hösten 1981. Motioner har väckts både från oppositionen och från regeringspartierna. Enighet i utskottet har nåtts om att en förutsättningslös utredning om arkitektutbildningens dimensionering och lokalisering bör göras. Det brådskar med denna utredning. Förslag bör komma i sådan tid att riksdagen kan fatta beslut om antagningskapaciteten för läsåret 1982/83. I avvaktan på utredningen föreslår nu utskottet en minskad intagning till arkitektlinjen i Lund hösten 1981. Förslaget innebär 30 studerande, vilket är hälften mot nu. Den därigenom bortfallande besparingen får styrelsen för universitetet ta fram på annat sätt inom civilingenjörsutbildningen och arkitektutbildningen i Lund. Också de mindre högskolorna har fått vidkännas en del besparingar. Utskottet har gjort ett par ändringar i propositionens förslag härvidlag. I en motion från bl.a. centerns företrädare i Kronobergs län krävs att exempelvis matematikerlinjen i Växjö bör vara kvar. En avveckling av denna föreslås ju i propositionen. Enligt vår mening är det angeläget att se till att de mindre högskolorna får tid att finna sina former, och när det gäller matematikerlinjen i Växjö spelar denna en stor roll för bl.a. linjen för småföretagsteknik som finns vid högskolan där. Motionärerna framför också synpunkten att dessa linjer spelar en betydande roll för regionen i övrigt. Utskottet har tagit fasta på detta och föreslår således ett fortsatt intag av 15 studerande till matematikerlinjen i Växjö. Motsvarande besparing måste göras någonstans, och utskottet föreslår att en viss minskning av förskollärarutbildningen vid högskolan skall ske, så att propositionens besparingseffekt ändå ernås. På den punkten är utskottet alltså enigt. Utskottet framhåller vidare att det är angeläget att dimensioneringen av förskollärarutbildningen och fritidspedagogutbildningen ses över. Det råder nämligen en viss slagsida mellan utbildningskapacitet och arbetsmarknadsbehov för olika regioner i landet. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet är överens också på den stundom kontroversiella punkten. En socialdemokratisk motion om fortsatt intagning till kemistlinjen i Sundsvall/Härnösand har utskottet också tillstyrkt med ungefär samma motivering som vad det gäller matematikerlinjen i Växjö. Kritiken mot regeringens besparingsförslag har varit och är hård, inte minst när det gäller den 2-procentiga nedskärningen av statsbidraget till kommunernas skolverksamhet. Det har ju framgått av meningsutbytet tidigare under debatten. Nu är det faktiskt inte 2 96, eftersom en fjärdedel — ca 75 miljoner av de 296 miljoner det handlar om — via länsskolnämnderna går tillbaka till kommuner med speciella behov. Den statliga besparingen blir följaktligen drygt 220 miljoner vad avser driften av grundskolor och gymnasieskolor. Det är i och för sig ett respektabelt belopp — det är mycket pengar — men mot bakgrund av att det totalt handlar om 15 miljarder, så tycker jag kanske att talet om nedrustning osv. är en smula överdrivet. Allting skall ha sina proportioner — förhoppningsvis också en debatt i riksdagen. I den socialdemokratiska reservationen nr 1 påstås att propositionens förslag kommer att medföra att skillnader i utbildningsstandard mellan kommuner uppstår. Kommuner med stora ungdomsproblem skulle få det relativt sett sämre än viss andra kommuner, sägs det. Jag vill då erinra om att en ansenlig summa via länsskolnämnderna kommer att återföras just till de kommuner som har särskilda problem. Det betyder att kommuner som har det mindre bekymmersamt får vara med och betala en viss del av utgifterna i kommuner som har det svårare. Att det finns skillnader mellan olika kommuner är väl ingen nyhet!

Inga Lantz talade om fattiga kommuner och rika kommuner. Det lät på henne som om man inte hade tagit några hänsyn till dessa förhållanden. Vi har ett skatteutjämningsbidragssystem för att eliminera en del av de problem som Inga Lantz här tog upp. Det måste naturligtvis vägas in i detta sammanhang. Ser man på utvecklingen av skatteutjämningsbidraget mellan 1976, som kan vara ett intressant årtal, och 1980 skall man finna att det undergått en kraftig ökning. Detsamma gäller bidraget till grundskolor och gymnasieskolor under samma tid. Man kan inte bortse från detta faktum, när man diskuterar de 222 miljoner som det här gäller. Det är klart att också kommunerna i ett kärvt läge får göra omprioriteringar och vissa besparingar. Jag vill anknyta till det meningsutbyte som statsrådet Mogård och utskottets ordförande Stig Alemyr för en stund sedan hade om elevernas medverkan i besparingssammanhang. Jag kan hålla med om att en aktiv elevmedverkan skall komma till stånd i första hand av pedagogiska skäl. Men det hindrar naturligtvis inte att vissa insatser från elevernas sida också får kostnadsdämpande effekter, och det är inte oväsentligt. Även det måste anses vara ett viktigt inslag i undervisningen och i den del av undervisningen som man gärna kan kalla för fostran. Om jag inte missminner mig var vi överens om detta när vi för drygt ett och ett halvt år sedan diskuterade den nya läroplanen. Jag hoppas verkligen att det intresset fortfarande finns på alla håll. Vi skall komma ihåg att den nya läroplanen inte ens har trätt i kraft — dit är det en bra bit än. Jag blev litet oroad när jag hörde Stig Alemyr fråga, om vi verkligen skall låta eleverna arbeta gratis för att bli av med en del kommunalarbetare, som han uttryckte det. Jag trodde vi hade passerat det stadiet. Jag hoppas innerligt att vi har gjort det. Men det fanns en spärr mot den synen — och det var svårt att få den accepterad — att eleverna skall kunna hjälpa till med praktiska göromål i skolan; detta av pedagogiska skäl men också för att lära sig vad det betyder att hålla saker och ting i ordning. Det är ett viktigt inslag i undervisningen, och det är en betydande ingrediens i en verklighetsanknuten undervisning. Jag hoppas som sagt att vi fortfarande är överens på den punkten. I reservationen reageras också mot sättet på vilket den tvåprocentiga neddragningen skall tas ut. Jag vill beröra detta med några ord, eftersom det tås upp som en viktig del i reservationen. Eftersom minskningen för kommunernas del sker under budgetåret 1981 81. I reservationen talas om en retroaktiv lagstiftning, men det är det naturligtvis inte fråga om. Det är ointressant för kommunerna, eftersom utbetalningarna ändå kommer att ske under budgetåret 1981/82. Om man tar det i ena eller andra änden så att säga, kan för kommunernas del inte ha någon betydelse. Det är klart att när det kärvar till ekonomiskt ligger det nära till hands att Nr 46 det svartmålas, att man tar i något mer än vad som egentligen är nödvändigt. Torsdagen den Ingen är naturligtvis glad över att vi måste göra vissa besparingar och då över = 11 december 1980 hela samhällsfältet för att betala tillbaka en del av det vi levt över våra tillgångar med under den senaste tioårsperioden. Det är vad det handlar om.

Fru talman! Som jag sagt tidigare, kommer mina kamrater i utskottsgruppen att ta upp detaljerna i det förslag som vi nu håller på och diskuterar. Men jag har två frågor till Claes Elmstedt. Den första frågan ställer jag till honom mera i hans egenskap av centerpartistisk politiker än vice ordförande i utskottet. Vi är överens om att ungdomarna i skolan skall hjälpa till praktiskt för att på det sättet, av pedagogiska skäl, få lära sig att inlemmas i ett samfund och lära sig hur livet fungerar. Men är det, Claes Elmstedt, centerpartiets uppfattning att vi på det sättet, genom elevers oavlönade arbete, skall ersätta avlönad anställd arbetskraft? Om det är centerpartiets mening, skulle Claes Elmstedt då vilja ge oss några exempel på vad det är för personalgrupper det handlar om. Är det skolmåltidspersonal? Är det vaktmästarpersonal? Är det lärarpersonal? Vad är det för grupper som nu skall, med hänsyn till sparandet, ersättas av oavlönade elever? Den andra frågan är litet mera i marginalen. Claes Elmstedt sade i en allmän karakteristik av socialdemokraternas arbete i utbildningsutskottet i det här ärendet att våra insatser verkligen inte har varit heroiska. Skall det tolkas så att majoritetens insatser när det gäller att minska resurserna till skolan är heroiska?
Fru talman! Claes Elmstedt började sitt inlägg med att säga att vi måste rätta till det som gått snett. Han sade också att det var överdrivet att tala om stora nedskärningar. Allra sist sade han att vi måste betala tillbaka det som vi har förslösat — regeringen och utskottsmajoriteten menar tydligen att det är pensionärerna och barnen som skall betala de här överbuden. Det är klart att det har ingen betydelse för sådana som har goda inkomster. 37 För dem spelar det ingen roll ifall man lägger avgift på skolmaten eller gör andra verksamheter inom skolan privatfinansierade. Men för vanliga människor slår det väldigt hårt med tanke på de nedskärningar av standarden som löntagarna redan har fått göra på grund av den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Claes Elmstedt sade vidare att han vet att det finns fattiga och rika kommuner men att man hade tagit hänsyn till det. Det finns ett skatteutjämningssystem, sade han. Men sanningen är ju att det är en chimär. Effekten av det måste betraktas som minimal. Jag behöver bara titta på min egen kommun, som är en fattig kommun, där man har hög skatt och en dålig kommunal service. Detta gäller antingen man mäter barnomsorgsplatser eller kvaliteten i barnomsorgen, eller man mäter kvaliteten på skolan, den kommunala omsorgen eller hur våra bostadsområden fungerar. Hög skatt och dålig kommunal social omvårdnad, så kan man sammanfatta situationen för de flesta som bor i denna kommun, förmodligen gäller detsamma i samtliga fattiga kommuner. Redan nu knaprar man på alla områden när det gäller den kommunala verksamheten, därför att ekonomin är så dålig. Den är katastrofalt dåligt redan nu, och dessa förslag drabbar i ännu högre grad kommuner som har ett svårt läge, och naturligtvis i första hand de människor som också har ett svårt läge i dessa kommuner. Det är ingen nyhet att höghusbarnen i Stockholms söderkommuner går i andra slags grundskolor än de barn som bor i Danderyd och Djursholm. Det är en orättvisa, och jag har frågat många gånger här i kammaren: När tänker man från ansvarigt politiskt håll ta itu med dessa frågor? Vad man gör nu är att i stället slå sönder ännu mer, förvärra ännu mer för dessa elever, för deras skolsituation och för deras föräldrar.

Fru talman! Jag sade, herr Alemyr, att jag håller med om att det främst är av pedagogiska skäl som eleverna bör hjälpa till i skolan. Jag tycker det är fel att diskutera i de termer som Stig Alemyr försöker att göra, att peka ut vissa grupper som genom elevernas arbetsinsatser skulle friställas. Är man överens om att det av pedagogiska skäl är viktigt att eleverna deltar i skolans praktiska arbete, att det är ett led i elevernas utbildning och undervisning, då får man ta de konsekvenser som blir och ställa upp med de resurser som detta kräver. Det måste alltså beredas ett utrymme för dem att kunna delta i detta arbete. Vilka förskjutningar det sedan kan föra med sig i arbetsuppgifter som i dag ordnas på annat sätt, det kan jag inte säga här i dag. Det grundläggande är elevernas situation. Det är dem jag tänker på i första hand, därför att det är skolan vi talar om i dag. Jag kunde kanske använt ett annat uttryck när jag sade att oppositionen inte visat några heroiska insatser när det gäller att hjälpa till härvidlag. Jag misstänker dock att utskottets ordförande är klar över vad jag menar. Vi har att rätta oss efter verkligheten, och det gäller att försöka bidra till att så långt möjligt ta hänsyn till den verkligheten när det gäller att spara. Det var naturligtvis där jag menade att bidragen från oppositionen skulle ha kunnat Nr 46 vara något större. Torsdagen den Inga Lantz kan ju hålla på hur länge som helst och tala om att det finns folk 47 december 1980 som har det svårt och folk som har det bättre ekonomiskt. Det är jag helt klar över. Men man kan inte lösa alla människors enskilda problem genom Besparingar i generella beslut som det här gäller. Det var därför jag pekade på att man inte statsverksamheten, får glömma bort skatteutjämningseffekterna, när man talar om fattiga och m.m. rika kommuner. Det är faktiskt så att alla kommuner som inte kommer upp till medelskattekraften i landet har ett bidrag ifrån staten. Man måste komma ihåg det och jag tror det är viktigt att man erinrar sig detta emellanåt. Som jag nämnde tidigare gäller det att prioritera mellan olika samhällsfunktioner, där skolan är en bland många. Jag håller inte för otroligt att kraven framöver kan komma att dämpas på detta område med tanke på att mycket av det vi här beslutar om är en form av investering för framtiden. Det gäller inte bara högskolan, utan det gäller i lika hög grad grundskolan och gymnasieskolan.
Fru talman! ”Det går inte att lösa enskilda människors problem”, säger Claes Elmstedt. Det har jag faktiskt inte begärt. Men vad jag har begärt är att få en skola som fungerar så att orättvisorna för arbetarklassens barn och segregeringen är borta. Jag har gång på gång frågat Britt Mogård vad hon tänker göra och vad regeringen tänker göra för att motverka de negativt segregerade skolorna och för att lösa de problem som dessa har. Och då får man svaret att det skall göras besparingar med 900 milj.kr. på skolområdet under de närmaste åren. Det är vad man tänker göra om det hela skall hårdras. Men man får inte något besked om att det skall vidtas några motåtgärder för att hjälpa kommunerna och de elever och den skolpersonal som har en jobbig skolsituation därför att skolan inte fungerar och därför att den är så orättvis. Det hänger samman med andra situationer i samhället. Jag tycker att det är dåligt att hänvisa till att man inte kan lösa enskilda människors problem — det är att gå minst ett steg för långt.
Fru talman! Jag ber att få återkomma till detta med elevernas medverkan. Det står nämligen i utskottsbetänkandet som majoriteten har skrivit under att ett verklighetsanknutet arbetssätt i vissa fall kan ge ekonomiskt utbyte. Det betyder att man skall spara pengar i skolan på att eleverna skall medverka. Jag vill av utskottets vice ordförande få preciserat på vilket sätt och på vilka områden vi skall spara, om det inte handlar om personal.
Fru talman! Jag har svarat på den fråga som Stig Alemyr nu upprepar. Man måste bestämma sig. Anser man att det är värdefullt från pedagogiska synpunkter att eleverna skall hjälpa till med praktiska ting i skolan, måste man ta konsekvenserna. Man kan inte sitta på två stolar på en gång. Det är 39 omöjligt. Vi har valt väg, och jag trodde att vi här i kammaren var överens om den vägen. Då gäller det som sagt att ta konsekvenserna av detta och ge ungdomarna den möjlighet som detta krav ställer. Till Inga Lantz vill jag säga att det kanske är meningslöst att fortsätta meningsutbytet. Men Inga Lantz talar som om det inte fanns några som helst stödåtgärder och extraresurser i skolan att tillgå i de fall då vissa elever har svårigheter. Jag skulle inte vilja begränsa frågan som Inga Lantz gör, när hon tar en viss grupp och säger: ”Låt oss få en skola som fungerar för den!” Vi måste ha en skola som fungerar för alla elever. Vi har skaffat oss en del instrument för detta: stödinsatser av olika slag, länsskolnämndsresurser, för att ta ett par exempel som i första hand tillfaller kommuner av den typ som har det svårt på det sätt Inga Lantz här beskriver.

Fru talman! I den nyligen framlagda långtidsutredningen får vi alla ännu en mycket allvarlig påminnelse om de stora svårigheter som åvilar vårt lands ekonomi. Otvetydigt klarläggs där nödvändigheten av att vi kommer till rätta med och minskar underskotten i bytesbalansen och kraftigt begränsar våra lånebehov. Om vi inte lyckas med detta är risken påtaglig för att vi frånhänder oss möjligheterna att själva besluta över och svara för inriktningen av samhällsutvecklingen och överlåter denna beslutanderätt till fftämmande långivare. Det perspektivet ter sig milt sagt föga tilltalande. Det är alltså alldeles nödvändigt att vi mycket kraftigt prioriterar, när det gäller nya samhälleliga åtaganden, och att vi omsorgsfullt omprövar gjorda ställningstaganden i akt och mening att finna besparingar. Detta måste ske på snart sagt alla områden — så alltså även på utbildningsområdet. Detta borde vara en självklarhet för alla men är det uppenbarligen inte, vilket framgår av den debatt som förs i dessa dagar. Inte minst vittnar de många protestskrivelser av skilda slag som kommit oss till handa om att man inte vill inse vad det är fråga om. Spara gärna — men inte på vårt område, är den genomgående filosofin i dessa skrivelser. Man gör det onekligen väldigt enkelt för sig, och något intryck av att man känner och visar ett ansvar för samhällsekonomin som helhet, vittnar det sannerligen inte om. Det är alltid mycket lättare att föra in och öka på ett anslag än att gå den motsatta vägen. Ingen blir väl av naturliga skäl glad över att det måste stramas åt och göras begränsningar på ett område som ligger en varmt om hjärtat. Att man ger sin mening till känna i det avseendet är inte speciellt anmärkningsvärt. Men därifrån till de jeremiader som strömmat in från vissa håll är steget långt. Det är tydligen ingen hejd på det eländes elände, som enligt dem som står bakom dessa skrivelser kommer att drabba just deras områden, om sparprogrammet genomförs och vi försöker anpassa oss efter gällande verklighet. Den sortens kritik är föga konstruktiv och medverkar verkligen inte till att lösa några problem. Det vore onekligen bättre för sakfrågan, om man ville inse de ekonomiska villkor som nu gäller och ansträngde sig att medverka till en lösning av problemen i stället för att närmast enbart framföra klagomål. Tyvärr är det åtskilligt av just den kritiken som återfinns i oppositionens alternativ till regeringsförslaget. Att det till fullo förhåller sig på det sättet i förslagen från kommunisterna är ingen överraskning. Där säger man som vanligt nej till alla besparingsförslag och är beredd att i känd stil plussa på med nya miljoner, helt i linje med den totalt ansvarslösa ekonomiska politik som kännetecknar partiet. Kommunistförslagen kan således som vanligt lämnas därhän. Men även hos socialdemokraterna finner man en liknande inställning, om än inte lika uttalad. Socialdemokraterna säger nej till åtskilligt i sparplanen, såsom den tvåprocentiga minskningen av statsbidragen, begränsningarna i speciallärarutbildningen, i personallagsoch skolledarutbildningarna och till återställandet av basresursmedeltalet på mellanstadiet samtidigt som man kraftigt vill öka vissa anslag framför allt på forskningsområdet. Det skall emellertid tillstås att socialdemokraterna i motsats till kommunisterna också är beredda till vissa besparingar, t.ex. när det gäller gymnasieskolan och genom slopande av hemkunskapen på grundskolans lågstadium. Men samlat når man inte någon väsentlig spareffekt genom sina förslag, och det är allvarligt. Det håller inte att ständigt anklaga den sittande regeringen för att leva över vårt lands tillgångar samtidigt som man själv inte kan åstadkomma några reella besparingar. Man hänvisar ofta i dessa sammanhang f. ö. till försvaret där man säger sig vilja vidta stora besparingar, men den besparingen är förbrukad många gånger om. Dessutom borde den skorra ganska så falskt även i socialdemokraternas öron i dessa dagar. Det skulle vara förödande om inte svenskt skolväsen skulle tåla en minskning av statsbidragen med 2 Ze. Naturligtvis går det att göra detta utan att undervisningens kvalitet behöver åsidosättas — men självfallet kräver det en omsorgsfull planering av hur de tillgängliga och således begränsade resurserna skall disponeras. Det kan rent av vara till fördel att man lokalt tvingas att göra en hårdare prövning än vad som tidigare kan ha varit nödvändigt under ekonomiskt mer gynnsamma betingelser. Det är min fasta övertygelse, byggd på egen erfarenhet, att det går att göra besparingar av den omfattning det här är fråga om utan att effektiviteten och kvaliteten eftersätts. Och nog är der. socialdemokratiska kritiken när det gäller basresursmedeltalet på mellanstadiet anmärkningsvärd. Det gäller att återställa detta tal, helt i linje med gällande bestämmelser, till vad det var läsåret 1975/76. Det är oärligt att man nu söker vrida det därhän att besparingsförslaget skulle leda till större klasser än vad riksdagen fattat beslut om och som vi varit överens om. Under läsåret 1975/76 var det f. ö. socialdemokratiskt styre i vårt land, och skolministern hette då Lena Hjelm-Wallén. Med bästa vilja i världen kan jag inte komma ihåg att man då på socialdemokratiskt håll förfasade sig över att klassmedeltalet på mellanstadiet var för högt eller att man lade fram förslag om en sänkning. De farhågor som man i reservationen 3 tar upp för glesbygdsskolorna är enligt min mening obefogade. Utskottet betonar också att någon annan inställning än den som hittills har gällt inte skall ifrågakomma. Exemplen från just Jämtland och Gotland, som socialdemokraterna själva tar upp i sin motion, vittnar också om att farhågorna är obefogade. I besparingspropositionen aviserar utbildningsministern också att han har för avsikt att under våren 1981 lägga fram förslag om utformningen av samhällets stöd till studiecirkelverksamheten och att han bedömer möjligheter föreligga att göra en besparing på ca 130 milj.kr. Detta har föranlett socialdemokraterna att foga ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet, i vilket de dels hävdar att statsbidraget till studiecirkelverksamheten har minskat i fast värde under de senaste åren, dels framhåller vikten av att staten underlättar det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Det är inga svårigheter för den som är engagerad i folkbildningsarbetet att hålla med om det viktiga och värdefulla i att detta arbete befrämjas och underlättas. Det är av utomordentligt stor betydelse att särprägeln i denna studieverksamhet, grundad på frihet i urvalet och frivillighet i deltagandet, bevaras och utvecklas. Det kan finnas anledning att särskilt påtala detta i en tid när det berättigade i bidragsgivningen till studieförbunden ifrågasätts från vissa håll och man tar några fall av missbruk av de gällande bestämmelserna som intäkt för generella angrepp mot hela verksamheten som sådan. Det är nödvändigt att med kraft tillbakavisa dessa angrepp, byggda på total okunnighet och bristande erfarenhet om den verklighet som råder inom folkbildningsarbetet och de verkligt förnämliga insatser som där görs på rent ideell grund av ett stort antal människor. För studieförbunden gäller i kärva ekonomiska tider exakt samma villkor som för den samhällsstödda verksamheten i övrigt. Motsvarande krav på återhållsamhet och besparingar måste ställas även inom detta område. Enligt min mening äventyras inte det fria och frivilliga folkbildningsarbetet genom de besparingar som aviseras, så mycket mindre som en betydande del därav kan hänföras till ej utnyttjade bidrag under föregående år.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

Herr talman! Först vill jag bara för ordningens skull säga att vi från utskottsmajoritetens sida liksom socialdemokraterna har en viss fördelning av ansvaret för betänkandet. Det kanhända behöver sägas för att debatten inte skall te sig ryckig. Bengt Wiklund påstår plötsligt här i diskussionen att det är moderaterna som tänker åt centern och folkpartiet. Och det är klart att man kan föra diskussionen på det sättet. Men jag erinrar mig att det under mina många år i riksdagen, herr Wiklund, har varit andra konstellationer i kammaren då socialdemokrater och moderater har funnit det förenligt med sina intressen att göra gemensam sak mot centern och folkpartiet. Bengt Wiklunds påstående kan alltså returneras. Men nog om detta. När Bengt Wiklund diskuterar personallagsoch skolledarutbildning tar han i litet väl hårt. Att det skulle ligga någon sorts halv illvilja bakom förslaget och att det skulle rikta sig mot demokratiseringen i skolan och omöjliggöra kontakter med omvärlden för dessa personer, det är naturligtvis en våldsam överdrift som Bengt Wiklund får stå för. Själva sakfrågan kommer Larz Johansson att gå närmare in på. Jag nöjer mig därför med att konstatera att jag kan hålla med om att 21 milj.kr. är mycket pengar. Men man skall också komma ihåg att merparten av det som sparas avses att sparas på kringkostnader. Och det står klart uttryckt att målen för personallagsutbildningen inte får åsidosättas och att man är öppen för lösningar som kanske inte precis tillhör de traditionella. Detta är i stort vad jag vill säga i anledning av Bengt Wiklunds påpekanden i det här avseendet.
Herr talman! Med anledning av Bengt Wiklunds inledande uttalande som var riktat mot mig vill jag gärna framhålla att jag verkligen inte har missförstått någonting när det gäller sparåtgärderna och deras omfattning. Jag är alltså — uppenbarligen i motsats till Bengt Wiklund — fullt medveten om att den ekonomiska situationen kräver besparingsåtgärder även på utbildningsområdet. Jag är dessutom — återigen i motsats till Bengt Wiklund — övertygad om att man ute i våra skolor är kompetent och beredd att klara detta utan att undervisningens kvalitet eftersätts. Bengt Wiklunds hela anförande var f.ö. ett enda klagande över Nr 46 sparförslagens konsekvenser på några områden. Var i det anförandet fanns Torsdagen den den positiva inställningen till att åstadkomma något för att förbättra en 11 december 1980 allvarlig situation? Bengt Wiklund önskade inte föra någon debatt om studieförbunden, men Besparingar i han gjorde likväl några kraftigt färgade påståenden. Jag skall gärna villfara statsverksamheten, hans önskemål om att vänta med den debatten, men jag vill redan nu med mm.m. kraft hävda att folkbildningsverksamheten inte står och faller med de ifrågavarande miljonerna.

Herr talman! Jag finner det ganska anmärkningsvärt att Bengt Wiklund uppenbarligen inte har fattat hur allvarlig den situation är som vi lever i. Det är ändå en väldig skillnad mellan att kunna medverka till saker och ting när de 42 ekonomiska förutsättningarna finns och att befinna sig i en situation där de inte finns. Jag trodde att vi alla i dag skulle vara medvetna om att det är helt nödvändigt att göra begränsningar och besparingar, och därefter agerar och handlar jag.

Herr talman! Får Bengt Wiklund vara med vid ytterligare ett replikskifte, kan det ju hända att hans uppfattningar blir ganska nyanserade. Men med tanke på vad han nyss råkade säga om de ekonomiskt svaga grupperna i samhället, är jag inte riktigt säker på att jag vill rekommendera honom ett sådant deltagande. Låt mig, herr talman, inledningsvis anlägga några synpunkter på frågan om basresursmedeltalen på mellanstadiet samt reservation 3 i utskottets betänkande. Jag drar den slutsatsen att vi ändå är överens om att de senaste årens utveckling mot ett allt lägre basresursmedeltal måste brytas, men att socialdemokraterna inte vill medverka till att återställa basresursmedeltalet till den nivå vi hade läsåret 1975/1976— en nivå som vi då var överens om. Om det nu ändå skall ske, är vi uppenbarligen ense om att vi måste se till att ett sådant återställande inte går ut över små skolor i glesbygd. Jag utgår ifrån att vi nu knappast har fler glesbygdsskolor än vi hade 1975, och det bör därför inte vara svårare nu än då att behålla dem. Utskottet har uttryckt en klar viljeinriktning därvidlag, och jag försäkrar att vi centerpartister i de län och i de kommuner där vi kan vara med och påverka besluten skall göra allt för att leva upp till den målsättningen. Och nog är det väl ändå så, att exempelvis Bengt Wiklund som länsskolnämndsordförande och hans partikamrater också kommer att agera på samma sätt. Kan vi få det beskedet här i kammaren, att socialdemokraterna inte medvetet kommer att sträva efter att lägga ned små skolor, känner jag mig betydligt lugnare. endast accepterat en viss besparing, 2 milj.kr., som skulle kunna uppnås Nr 46 genom en bättre samordning mellan personallagsutbildningen och skolledar Torsdagen den utbildningen, vilket skall jämföras med propositionens 3 milj.kr. Om allt 41 december 1980 detta har Bengt Wiklund talat med stor emfas. I sin motion kritiserar socialdemokraterna först regeringen för att den inte Besparingar i ger några anvisningar om hur man skall höja effektiviteten genom minskade statsverksamheten, anslag, det står på s. 15, för att sedan raskt, på s. 18, biträda en sådan —,»; m. besparingsåtgärd och utan några kommentarer i övrigt föreslå ett sparande på 2 milj.kr. genom en bättre samordning mellan nämnda utbildningar. Vad detta än är, så inte är det logik! När det gäller personallagsutbildningen är det klart att det sker en betydande besparing, men själva utbildningsinsatsen är ju i stort sett densamma. Låter man den dessutom få andra former än den nuvarande, kan hela personalen bli delaktig i utbildningen. Det finns många sådana tankegångar och idéer i våra skolor runt om ute i landet, och det finns mycket som talar för att vi den vägen får ut en lika stor eller större effekt av en mindre summa pengar. Beträffande personallagsutbildningen är det också värt att erinra om att den infördes före beslutet om ny läroplan för grundskolan, där en viktig del ju är de lokala arbetsplanerna som skall upprättas i varje rektorsområde och som bör upprättas i varje skola. Det arbetet är redan i gång. I realiteten kan detta sägas vara en handfast och praktiskt inriktad fortbildning i samverkan och lagarbete. Att pilotutbildningen, även när det gäller lag av lärare, inte är helt utan problem är känt för var och en som sysslar med fortbildning. I skolledarutbildningen ingår tre komponenter — kursperioder, självstudier och samhällsinriktad praktik. Arbetsavlastningen vid självstudierna motsvarar 35 dagar, och dessa har enligt uppgift inte utnyttjats till fullo. Siffran 50 96 av tiden har nämnts. Bortfallet av fem kursdagar torde väl kunna kompenseras genom ett bättre utnyttjande av denna tid. Den samhällsinriktade praktiken är mycket kostsam, och det är tveksamt om effekten motsvarar kostnaderna. Utbildningsdelens påverkan torde vara större än praktikens. Det bör f. ö. noteras att det är statens reglering av praktiken som påverkas av besparingarna. Praktiktiden kan alltså fortfarande vara lika lång som nu genom att man bereder skolledaren tid på annat sätt. När det sedan slutligen gäller läromedelsinformationen yrkar socialdemokraterna i sin reservation 5 bifall till sitt motionsförslag om en helt ny finansiering såväl av SIL som av produktionsstödet. Detta är en mycket betänklig åtgärd, inte minst därför att vi har en aktuell utredning om läromedelsmarknaden som f. n. är föremål för remissbehandling och som till hösten kan förväntas ge upphov till en proposition.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

Herr talman! Jag skulle vilja något kommentera det som Larz Johansson sade när det gäller basmedelsresursen. Han sade att det var viktigt att besparingarna inte drabbar glesbygdsskolorna. Och det är viktigt att bevara skolorna i glesbygd. Men för att komma upp i ett högre medeltal per klass måste man slå sönder klasserna på mellanstadiet. Och jag menar att det är viktigt att inte öka medeltalet — bl.a. för att ge de elever andrum som vi tidigare diskuterat, dvs. de elever som har det jobbigt, som har de sämsta förutsättningarna i skolorna. Vad man i stället borde göra är förstås att minska undervisningsgruppernas storlek, satsa på sammanhållna klasser genom hela grundskolan och ända upp på högstadiet. De här klassmedeltalen som resurserna räknas efter gör att man i hög grad försvårar skolsituationen. Det får som effekt den oro som nu finns i skolor på många håll. Jag tycker att det är ett mycket allvarligt påhopp på kvaliteten i skolorna att man nu skall göra klasserna större, samtidigt som man minskar antalet lärare. Detta är en fråga som handlar om kvaliteten i skolorna. Det är bra att man värnar om glesbygdsskolorna i utskottsbetänkandet, men man slår ju sönder klasserna i de skolor som har det jobbigt — skolorna i de s.k. fattiga Nr 46 kommunerna. Där blir det också en försämring. Torsdagen den
Herr talman! Först konstaterar jag att Bengt Wiklund inte gav ett spår av Besparingar i statsverksamheten, överens om att anstränga oss för att bevara dem.m. m. Bengt Wiklund ondgjorde sig litet över att Claes Elmstedt och jag uppenbarligen var överens i dessa frågor. Men det är ju inte särskilt konstigt. Eftersom vi har samma uppfattning uttrycker vi det här i kammaren på ungefär samma sätt. Men visst kan jag ge exempel, om det nu är så att den aktuella skoldebatten när det gäller personallagsutbildningen helt har gått förbi Bengt Wiklund. Det pågår försöksverksamhet i ett par skolor i landet. Jag kan ge ett mycket konkret exempel från mitt hemlän, där Vingåkers kommun har ingivit en begäran om att få bedriva försöksverksamhet med personalutbildning för hela skolans personal, inte för bestämda personallag. Man har klart redovisat hur man tänker lägga upp försöksverksamheten. Man tänker anordna utbildningen under studiedagar och friluftsdagar under besked när det gäller de små skolorna. Han sade ingenting om att vi skall vara loppet av två års tid. Man tänker sig inte internat, utan man tänker sig att man på hemorten och med olika former av självhushåll under kortare sammanhängande perioder skall bedriva den här personallagsutbildningen. Jag kan överlämna ett konkret förslag, med finansiering och allt, till Bengt Wiklund. Han kan ta det med sig hem till sitt eget län. Det kanske kan vara nyttigt att stimulera skoldebatten också där. Annars är jag medveten om att detta diskuteras i varje fall av länsskoleinspektörerna också i Bengt Wiklunds hemlän. Får jag sedan till Inga Lantz säga att det inte är fullt så enkelt att man bara helt frankt säger att för att få ett högre medeltal per klass måste man slå sönder klasserna i mellanstadiet.Självklart är det så, det vet vi allesammans. Men är det så att man har den uppfattningen, Inga Lantz, får man komma med förslag, och i så fall får vi — om det finns gehör för det — besluta om nya regler för hur vi skall fördela basresurser, för delningstal och kanske också för innehållet i basresurser i vad det gäller lärartimmar och veckotimpriser osv. Det går inte — något som Inga Lantz själv brukar upprepa — att bara komma med påståenden om saker och ting. Man får också konkret tala om hur det skall vara.
Herr talman! Vi har tidigare här i riksdagen lagt fram förslag om enhetliga delningstal när det gäller hela grundskolan men blivit bortvoterade.
Herr talman! Det kan möjligen bero på att Inga Lantz och hennes partikamrater då glömde bort att tala om hur man skulle finansiera den reformen.

Herr talman! Det skulle i och för sig vara fullt berättigat att inledningsvis anlägga litet mera allmänna synpunkter på utbildningens roll i vår ekonomi — nu och framdeles — för att ange bakgrund till och motiv för våra förslag från socialdemokratiskt håll. Men med hänsyn till det önskvärda i att begränsa tiden skall jag avstå från det. Eftersom det har fallit på min lott att tala för de socialdemokratiska reservationer som berör högskola och forskning, vill jag ändå inledningsvis säga följande. Det har nu gått drygt ett årtionde sedan utbildningsoptimismen var som störst. Utbildningen, och då inte minst högskoleutbildning och forskning, betraktades som den faktor som allra starkast bidrog till tillväxt och utveckling. Det gjordes enligt min åsikt en del uttalanden då som överdrev utbildningens betydelse. Högskoleutbildning och forskning har sedan dess fått känna på andra opinionsvindar. Särskilt har det gällt naturvetenskap och teknik. Fortfarande gäller emellertid, anser vi från socialdemokratiskt håll, att högre utbildning och forskning är en mycket viktig förutsättning för fortsatt välståndsutveckling. Den är nödvändig men ensam inte tillräcklig. Andra faktorer måste också beaktas, men jag kommenterar inte dem i det här sammanhanget. Högre utbildning och forskning, särskilt naturvetenskaplig och teknisk, måste vara viktiga delar i en mera offensiv satsning på att utveckla svenskt näringsliv så att vi på nytt kan hävda oss i en internationell konkurrens, som blir allt hårdare ju längre tiden lider. Med det har jag antytt vad som är en av de röda trådarna i vårt alternativ till borgerlighetens mera passiva och pessimistiska syn på framtiden. Claes Elmstedt sade i ett av sina anföranden att nästa steg i besparingarna skulle bli kännbart. Han gick mera konkret bara in på de små högskolornas problem, där han för sin del anförde att centern ville slå vakt om dessa. Jag skall återkomma till problemet med de små högskolorna senare, men jag noterar att det enligt Claes Elmstedts åsikt måste vara de stora högskolorna och forskningen, som ju bara förekommer vid vissa större högskolor, som man då måste titta på och där de s.k. kännbara besparingarna måste tas. Samtidigt noterade jag att Claes Elmstedt sade att kvalitet och förnyelse måste främjas när man gör besparingar. Om det nu skall ske, kan jag inte förstå det på annat sätt än att då måste satsningar på just högre utbildning och forskning vara det som man går in för. Det är ju det som främjar kvalitet och förnyelse i samhället. Det ligger alltid någon form av forskning och utvecklingsarbete i botten på kvalitetsförbättringar. Vi får väl i framtiden se hur den här ekvationen går ihop. Jag noterar här bara att Claes Elmstedt tog upp det problemet, och det skall bli intressant att se hur det utvecklas vidare från den borgerliga sidan. Jag kan bara konstatera att vår satsning på högre utbildning och forskning har, i det sammanhang vi nu diskuterar, fått en betoning på naturvetenskap Nr 46 och teknik. Det betyder inte att vi bortser från medicin, samhällsvetenskap Torsdagen den och humaniora. Till dessa områden kommer vi tillbaka senare. Det betyder 11 december 1980 bara att vi just nu koncentrerar oss på de mest omedelbara behoven, sett ur näringspolitisk synvinkel. Besparingar i ss RA i N statsverksamheten, utskottsmajoriteten med hänvisning till det statsfinansiella läget. Förvisso är m.m. detta dystert, för att nu använda ett modest uttryck. Men att till den milda grad låta sig nedtryckas av pessimism inför framtiden så att man inte ens kan tänka sig ökade satsningar på högre utbildning, forskning och utvecklingsarbete, som är en av grundvalarna för fortsatt reformverksamhet, känns litet illavarslande måste jag säga. De ca 26 milj.kr. som vi från socialdemokratiskt håll här vill satsa ytterligare redan under innevarande budgetår gäller ökade anslag till matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteter, naturvetenskapliga forskningsrådet, forskartjänster, internationella kontakter och utbildningsbidrag till doktorander. Inte heller vårt yrkande om att i den forskningspolitiska propositionen 1982 lägga fram förslag om rätt för forskningsråden att kunna ge forskningsprojekt garantier för stöd över flera år har vi fått något gehör för. Ändå rörde Alla våra yrkanden om ökade resurser har avstyrkts av den borgerliga detta inte några nya pengar. Som motiv för avslaget åberopar den borgerliga utskottsmajoriteten uttalanden i budgetpropositionen 1980 om ökade satsningar under de följande budgetåren. Detta tolkar sedan utskottsmajoriteten så, att avsikten med de utlovade satsningarna skulle vara att underlätta forskningsrådens långsiktiga planering. Vi anser från socialdemokratiskt håll att detta är en missuppfattning av motionens förslag. Det är givetvis bra om regeringen i en budgetproposition säger, att man i kommande budgetpropositioner skall öka satsningarna till forskningsråden. Men det vi har begärt är en helt annan sak, som f. ö. kan genomföras utan ökade satsningar och som i och för sig inte har med det totala belopp som forskningsråden får att göra — såvida det inte gäller drastiska minskningar förstås, men något sådant har ju inte antytts från något håll. Det vi begär är att råden skall kunna garantera enskilda forskningsprojekt vissa angivna summor för ett antal år framåt, allt givetvis under förutsättning att den vetenskapliga bedömningen av projekten visar att de bör stödas. Vad sedan beträffar förslaget om minskning av statsbidraget till kommunal högskoleutbildning yrkar vi socialdemokrater avslag på detta. Jag behöver inte närmare motivera vår ståndpunkt här. Det har delvis gjorts tidigare och kommer att göras av andra, och jag kan därför lämna den punkten. När det sedan gäller anslagen till de matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna åberopar de borgerliga för sitt avstyrkande för det första att betydande belopp tillförts genom beslut våren 1980. Det belopp som under våren 1980 tillfördes dessa fakulteter var ungefär 44 milj.kr. Det var i och för sig bra. Jag får bara samtidigt erinra om att vi socialdemokrater då ville tillföra de här fakulteterna drygt 50 milj.kr., således 6 miljoner 55 När de borgerliga för det andra, som ytterligare motiv för att avstyrka vårt förslag om förstärkningar redan nu, säger att de skall komma med förstärkningar för nästa budgetår, visar det ju bara att de ger oss rätt i sak men själva vill komma med förslaget. Därför skall nu först vårt förslag avslås, och sedan skall det borgerliga bifallas om några månader. För det tredje anför man som motiv för avstyrkande det statsfinansiella läget. Det går som en röd tråd igenom de borgerligas argumentation. Tror de att det skall bli så mycket bättre så fort, att det tillåter de ökade satsningar i juli 1981 som anses omöjliga att göra under våren 1981? Det är till att veta i detalj hur det statsfinansiella läget skall utveckla sig månad för månad. När det gäller våra förslag till forskartjänster på mellannivå och anslag till internationella kontakter återkommer — förutom den stående hänvisningen till det statsfinansiella läget — som avslagsmotiv enbart en lakonisk hänvisning till satsningar som har skett. Det är litet svårt att med denna ytterst knapphändiga referens veta vad som avses, så jag får väl avstå från kommentarer till denna borgerligt lapidariska utskottstext. Just internationella kontakter anser vi annars att regeringen borde satsa på i högre grad i det ekonomiska läge vi nu har. Det är ju en relativt billig metod att tillförsäkra sig information om pågående forskning och utveckling i andra länder. Avstyrkandet av vårt förslag till ökad satsning på naturvetenskapliga forskningsrådet garneras inte med något annat än en naken hänvisning till det statsfinansiella läget. Ett sätt att inte fastna i den pessimistiska och negativa spiral nedåt som regeringens sparproposition som helhet andas är givetvis, tycker vi, att göra omedelbara satsningar på bl.a. resurser till naturvetenskaplig forskning, vilket vi också föreslår. Vårt förslag om en ökning av stödet till forskarstuderande avslås av de borgerliga med hänvisning till lärartjänstutredningen. Vi kan inte riktigt se varför man behöver avvakta den utredningen i detta fall. Det är ju fråga om nivån på bidragen och om antalet bidrag. Det måste vara lika lätt eller svårt att anpassa 1 710 bidrag, som är vårt förslag, som att anpassa 1 510 bidrag, som är det nuvarande antalet, till en kommande proposition — vad nu den kan innehålla. Det kan inte heller, tycker vi, vara svårare att anpassa en bidragsstorlek på 51 400 kr. per år, som är vårt förslag, än en bidragsstorlek på 48 840 kr. per år, vilket är den nuvarande nivån. Vi förstår därför inte riktigt den hänvisning som görs till lärartjänstutredningen. Den borgerliga utskottsmajoriteten säger att det i avvaktan på lärartjänstutredningen inte bör ske någon principiell förändring av bidragsbeloppens storlek. Det är litet svårt att veta vad man menar med det. Vi föreslår inga principiella förändringar. Vi föreslår helt enkelt ökade satsningar. Hur kan f. ö., frågar man sig, en förändring av bidragsbeloppens storlek i sig vara en principiell förändring? Vi socialdemokrater tycker, i likhet med bl.a. Sveriges Förenade studentkårer, att det är beklagligt att de borgerliga inte kunnat gå med på en förbättring av de studerandes villkor, och det gäller särskilt i nuvarande läge, där de forskarstuderande drabbas av andra nedskärningar inom högskolans område. Man kan väl räkna med att några Nr 46 hundratal försörjningstillfällen kommer att försvinna. Det borde då ha Torsdagen den framstått som välbetänkt, tycker vi, att åtminstone öka antalet utbildnings 11 december 1980 bidrag med de 200 vi föreslår. I stället för till lärartjänstutredningen hade det väl då varit bättre att även IStUtre Besparingar i här hänvisa till det statsfinansiella läget. statsverksamheten, Till slut noterar jag naturligtvis med glädje att vi från socialdemokratiskt — ;»» m. håll fått gehör för att bibehålla en intagning till arkitektlinjen i Lund, även om den blir lägre än f. n., och även att man inte låter borttagandet av stimulansbidraget i arbetsmarknadsutbildningen få inverka i sänkande riktning på utbildningsbidraget för doktorander. Likaledes noterar jag med glädje att man kommer att behålla kemistlinjen i Sundsvall-Härnösand och matematikerlinjen i Växjö. Låt mig i samband med kemistlinjen och matematikerlinjen bara göra följande kommentar. Behandlingen i utskottet av de här frågorna visar egentligen hur känsligt det är med ingrepp i de allmänna utbildningslinjerna, särskilt för de små högskolorna. Om man på de små högskolorna lägger ned en allmän linje drar man ofta också undan underlaget för enstaka kurser, visar det sig, och i vissa fall kanske all utbildning inom en sektor som redan tidigare är smal på den orten. Claes Elmstedt sade att det kanske finns några som skulle vilja se sin dröm gå i uppfyllelse om att lägga ned en del små högskoleenheter. Jag återkommer här till den kommentar till Claes Elmstedt beträffande de små högskolorna som jag i början sade att jag skulle göra. Jag noterade med glädje att Claes Elmstedt för centerns del deklarerade att han inte står för några förslag om att lägga ned små högskoleenheter — dem ville centern slå vakt om. Det noterar vi från vårt håll som något bra. På den punkten kanske vi kan bli överens i framtiden. De allmänna utbildningslinjerna har sin betydelse, som Claes Elmstedt sade, för trakten runt om högskolan och för alla dem som jobbar i de mindre företagen ute i landet. Därför tycker också vi att det är vettigt att det finns en bas av allmänna utbildningslinjer som bär upp och står för kontinuiteten i de små högskolorna. Därför måste i fortsättningen eventuella förslag från regeringen om nedläggning av framför allt allmänna utbildningslinjer vid de små högskoleenheterna prövas extra noggrant. Det blir f. ö. anledning att återkomma till de små högskolorna och deras speciella problem senare. Jag skall bara avslutningsvis, herr talman, kommentera att några borgerliga talare har sagt att socialdemokraterna inte gör några besparingar totalt inom utbildningssektorn. Vi har aldrig sagt att det skall vara ett mål för oss att göra besparingar just inom den här sektorn. Vi menar nämligen att det verkligen gäller att göra ökade satsningar inom utbildningsoch forskningssektorn när det i övrigt är nedgångstider i ekonomin och i samhället. Utbildning och forskning är den grund som vi sedan måste bygga på, och gör man inte en satsning på den sektorn när det är nedgångstider, utan i pessimismens tecken väntar med att 57 göra sådana satsningar, då har man förlorat tid och tempo. Därför är det mycket väl förenligt med en ansvarsfull politik att just under nedgångsperioder, depressioner och en allmän sammandragning i ekonomin öka satsningarna på utbildning och forskning. Anklagelserna på den här punkten — om det nu var sådana — träffar därför helt fel. Vi har inte alls avsett att dra ned just inom den här sektorn. Tvärtom menar vi att det är viktigt att här hålla ångan uppe. Med de här slutkommentarerna, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 7-12 i utbildningsutskottets betänkande 12.

Herr talman! Det är ingen lätt uppgift att föreslå besparingar inom högskolan. Om det vittnar bl.a. utskottets behandling av förslagen i besparingspropositionen. Men jag känner inte något behov av att kommentera enskildheter i det förslag som utskottet har lagt fram för kammarens ställningstagande. Däremot kan det finnas anledning att något beröra principerna för besparingar inom högskoleområdet. Jag utgår nämligen från att det kan finnas anledning att återkomma till besparingar inom högskolan under de närmaste åren. Låt mig först konstatera att jag t.ex. i budgetpropositionen i våras angav riktlinjer för hur besparingar inom högskolan borde läggas ut, om det bleve nödvändigt med sådana. Riksdagen hade då inte något att erinra mot de riktlinjer jag hade dragit upp, och jag har därför i allt väsentligt följt dessa, när jag utarbetat förslagen i besparingspropositionen. Riktlinjerna innebär i korthet följande. När det gäller utbildningens dimensionering bör denna i besparingssyfte kunna minskas, dels då utbildningskapaciteten överstiger de studerandes efterfrågan, dels när det är tveksamt om arbetsmarknaden förmår ta mot alla som går igenom en viss utbildning. Om man utifrån något av dessa skäl finner att en utbildningslinje borde ges en lägre dimensionering bör man i första hand pröva att lägga ner den i sin helhet vid någon högskoleenhet framför att skära ner den med några få platser vid flera enheter. Skälet till detta är att besparingen blir mera effektiv om linjen avvecklas vid en enhet. Det blir också lättare att undvika att besparingen också går ut över den kvarvarande utbildningens kvalitet. Jag anser nämligen att det just i hårda ekonomiska tider är särskilt angeläget att bibehålla en godtagbar kvalitet på högskoleutbildningen; kvantiteten måste därvid i viss utsträckning få stå tillbaka. Den väg som jag i riktlinjerna för besparingar har anvisat för att stödja kvaliteten innebär en arbetsfördelning mellan högskoleenheterna. I en svår ekonomisk situation går det inte att sprida ut samma slags utbildning på många enheter och samtidigt bevara kvaliteten på den. Om man vägrar inse detta, undergräver man högskoleutbildningens roll också som stimulator för regional utveckling. Även när det gäller den rörligare delen av högskoleutbildningen, de s.k. enstaka kurserna, är det enligt min mening viktigt att den kvalitativa aspekten får slå igenom i besparingsresonemangen. De enstaka kurserna utgör ett instrument för återkommande utbildning genom att de ger Nr 46 möjlighet till fortbildning och vidareutbildning. De skall också utnyttjas för Torsdagen den fördjupade studier som kan leda över till forskarutbildning. Detta är särskilt 11 december 1980 viktigt för humanistisk och viss samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vars ämnen inte ingår i någon allmän utbildningslinje. För att Besparingar i skydda och förstärka de centrala uppgifter som de enstaka kurserna har anser statsverksamheten, jag det nödvändigt att högskolan mönstrar ut dem som är alltför korta och. m. som knappast kan ge en grund för fortsatta högskolestudier, liksom dem som ger det slags allmänorientering som hör hemma inom folkbildningsverksamheten. Herr talman! Jag är väl medveten om de svårigheter som möter när man skall spara på verksamheten inom högskolan. Jag tror att svårigheterna framför allt har två orsaker. För det första har den högskolereform som vi med bred enighet beslutade om för några år sedan fört högskoleutbildningen mycket närmare de folkvalda i denna kammare än vad den tidigare var. Det ökade engagemanget bland politikerna för högskolan är självfallet mycket glädjande. Det underlättar måhända inte besparingsproceduren men torde i gengäld ge ett mångsidigt prövat resultat. För det andra har resurstillväxten inom högskolan inte varit sådan att besparingarna kan bli ymniga. Under hela 1970-talet har högskolans reala resurstillväxt inte varit mer än ungefär 1 20 per år. I denna siffra är då inräknad civilingenjörsutbildningen i Lund, delar av utbyggnaden vid universiteten i Umeå och Linköping, hela högskolan i Luleå, merparten av läkarutbildningen i Huddinge och utbyggnaden på de nya orterna. Även om det också inom högskolan bör gå att genom rationaliseringar åstadkomma besparingar, talar dessa siffror för att stora besparingar kan komma att kosta mycken vånda och kanske vrida utvecklingen tillbaka i en omfattning som inte är försvarbar när det gäller en verksamhet som är en del av det fundament på vilket vi skall bygga utvecklingen för framtiden.

Herr talman! Jag tycker i likhet med Lars Gustafsson att det är berättigat att anlägga synpunkter på den högre utbildningen och forskningen och dessa grenars inflytande på vår samhällsutveckling. Helt klart är att den högre tekniska utbildningen och forskningen har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i vårt land, och därom tror jag att vi har samma uppfattning. Den bild av den svenska ekonomin som tecknas i bl.a. långtidsutredningen är inte ljus. Vi har ett oacceptabelt underskott i vår bytesbalans liksom i den statliga budgeten. Våra offentliga utgifter växer för snabbt. Vår industrisektor är för liten och våra investeringar för låga. Dessa balansbrister måste hävas. Men om kraftfulla åtgärder genomförs har vi goda möjligheter att lägga en ny fast grund för fortsatt välståndsutveckling. Eftersom det för balans krävs att den totala inhemska konsumtionens ökning begränsas måste den offentliga sektorn ta sin del, om inte bördan på den privata konsumtionen skall bli alltför stor. 59 Besparingsbehoven inom den offentliga sektorn är av sådan omfattning att inget område ensamt kan svara för den nödvändiga åtstramningen. I regeringens proposition om besparingar i statsverksamheten sägs också att besparingsansträngningarna måste ges stor bredd och täcka alla utgiftsslag och departement. Således måste även utbildningsdepartementets områden ingå, om det övergripande sparmålet skall kunna uppnås. Redan i budgetpropositionen för budgetåren 1979 81 redovisas vissa riktlinjer för hur besparingar inom högskoleområdet bör kunna åstadkommas. I besparingspropositionen står det: Dessa måste genomföras på ett sådant sätt att de centrala delarna av högskolan hålls intakta, att en god kvalitet stimuleras i yrkesutbildningen och i den återkommande utbildningen och i forskningsverksamheten samt att förnyelsen inom både utbildning och forskning främjas. Så långt är den politiska enigheten stor. Men när vi kommer till de olika delförslagen skiljer sig socialdemokraternas och våra uppfattningar åt på flera punkter. Jag skall, herr talman, kommentera några av dem. Det gäller speciellt reservationerna 7—12. Men låt mig först säga att det gläder mig att man från socialdemokratiskt håll har upptäckt högskolans problem och nu vill satsa rejält. Att man sedan förivrar sig är väl ganska naturligt. Det gäller nu att visa att man har en helt annan profil än tidigare så att alla försyndelser glöms bort. Partiet sitter i oppositionsställning och bedriver där en typisk oppositionspolitik. Därom är inte mycket att säga. Synd bara att man så totalt glömt de ekonomiska sammanhangen. I sin reservation nr 7, som rör statsbidragen till kommunal högskoleutbildning, accepterar inte socialdemokraterna endast 98 90 av statsbidragen till kommunal högskoleutbildning. Eftersom det redan har förts en debatt om statsbidragen till grundskolan och gymnasieskolan går jag inte närmare in på den här reservationen. Utskottets majoritet anser att även den kommunala högskoleutbildningen bör bli föremål för besparingar och att det bör ske på angivet sätt. Skillnaden mellan de båda förslagen är 3 milj.kr. Regeringens proposition 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten m.m. är, som anges i titeln, ett besparingsförslag — inte en proposition där nya satsningar föreslås. Dessa kommer som vanligt i statsverksbudgeten i början av januari eller i särskilda propositioner. Man får därför inte dra den slutsatsen att ingenting kommer att hända på det för högskolan och vårt näringsliv så viktiga forskningsområdet. I besparingspropositionen sägs också: Det är enligt min mening nödvändigt att fortsätta den uppbyggnad av forskningsresurserna som har ägt rum de senaste budgetåren. I den socialdemokratiska motionen 1980/81:72 framförs liknande tankegångar. Man säger att en kraftig satsning på forskning och utveckling är en viktig förutsättning för att öka den tekniska och naturvetenskapliga kompetensen i Sverige. Förslagen skall ingå i ett långsiktigt program för att stärka forskningsoch utvecklingsarbetet i landet, och socialdemokraterna föreslår att regeringen i samband med den kommande forskningspolitiska Nr 46 propositionen lägger fram förslag om att forskningsråden i framtiden skall få möjligheter att arbeta med planeringsramar. Utskottsmajoriteten ansåg vid sin behandling av frågan att den förstärkning av forskningen som sker skulle underlätta forskningsrådens långsiktiga planering och att innebörden av föredragande statsrådets uttalande i I reservationerna 9-12 ägnar sig socialdemokraterna åt överbudspolitik. De tar tillfället i akt att lägga fram förslag som borde ha framförts i samband med behandlingen av den kommande budgetpropositionen. Således föreslår man ytterligare 1,5 milj.kr. vardera till de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna — ett överbud på 3 milj.kr. Utskottet konstaterar att ytterligare förstärkningar avses tillkomma följande budgetår, och hänvisar till att ytterligare tillskott under innevarande budgetår inte kan komma i fråga på grund av det statsfinansiella läget. Ungefär samma motivering använder utskottet vad gäller det socialdemokratiska förslaget att anvisa ytterligare 5 milj.kr. till naturvetenskapliga forskningsrådet. I reservation nr 10 vill socialdemokraterna satsa på forskartjänster på mellannivå i Linköping och Umeå. Man säger att resurser motsvarande omkring 200 tjänster bör tillkomma under minst tre år. 7 milj.kr. föreslås för innevarande budgetår. Man föreslår dessutom 3,75 milj.kr. för internationella kontakter, dvs. totalt 10,75 milj.kr. Detta är inte ambitiös forskningspolitik — för då hade man lagt fram förslagen i samband med statsbudgeten — utan måste betraktas som överbudspolitik av det slag oppositionspartier brukar bedriva. Den sista reservationen jag skall behandla rör utbildningsbidraget för doktorander. Bidraget skall utgå med belopp som ligger mellan det högsta och det lägsta beloppet för utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen, f. n. 48 840 kr. per år. Socialdemokraterna vill öka det till den högsta nivå som nu gäller, nämligen 51 400 kr., en ökning med 2 560 kr. per bidrag. Samtidigt vill man öka antalet bidrag med ytterligare 200. Viiutskottsmajoriteten har ansett att någon principiell förändring inte bör ske av bidragsbeloppens storlek i avvaktan på den beredning av lärartjänstutredningens förslag som sker f. n. i regeringskansliet. Antalet utbildningsbidrag har dessutom helt nyligen ökats. De socialdemokratiska förslag som jag här har behandlat kostar 28 883 000 kr. mer än regeringens, och det utgör 38 20 av den föreslagna besparingen på 77 milj.kr. Socialdemokraternas vilja att spara för att så snabbt som möjligt balansera vår ekonomi avslöjas alltså. Om balanseringen lyckas under de närmaste åren, kommer vi att ha möjligheter att i ännu större utsträckning än f. n. satsa på högre utbildning och forskning. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i 61

Herr talman! Rune Rydén påstår att socialdemokraterna har upptäckt högskolans problem först nu och därför förivrar oss och bedriver överbudspolitik. Jag tycker att det är ett förenklat och slagordsmässigt sätt att se på de förslag vi nu för fram. Men det är väl inte mycket att göra åt sådana uttryck, utan de får stå för sig själva. Jag tycker dock inte att de hör hemma i ett försök till seriös analys av problemen. Bara ett par ord, herr talman, i anslutning till de punkter som Rune Rydén togupp. Om han hade lyssnat på vad jag sade, kanske jag inte hade behövt gå in i den här polemiken. Det är klart att vi vet att det är en besparingsproposition som riksdagen har att behandla, men icke förty kan man ändå drista sig till att i det sammanhanget på vissa sektorer göra motsatsen, nämligen öka satsningarna. Det hänger ihop med vad jag sade förut, att just högre utbildning och forskning är områden som man kan tycka att det är vettigt att öka satsningarna på i en neddragningsperiod, när man vill spara på andra områden. Vi tror inte att satsningar i framtiden uteblir i budgetpropositionerna. Det har vi inte sagt någonstans, och det sade jag inte heller i mitt anförande. Men eftersom vi tycker att ökade satsningar är angelägna tar vi den möjlighet som finns, när regeringen lägger fram en proposition. Själva etiketten sparproposition kan ju inte få innebära att varje sektor skall minska. Som jag sade förut, kan det ju hända att man behöver öka vissa sektorer och minska andra, och skälen för att öka här tycker jag inte att jag behöver upprepa. Sedan råder det fortfarande ett missförstånd om vad vi vill när det gäller flerårsbemyndigande för forskningsråden. Ni talar om den totala nivån, men vi rör oss ju på projektnivån. Det är där vi vill ge forskningsråden möjlighet att garantera flerårsbemyndiganden. Det har, som jag sade, inte ett dugg att göra med den totala nivån för stödet till forskningsråden. Avslutningsvis vill jag bara säga att vi har lagt fram förslag i anslutning till budgetpropositionen 1980 på flera av de här punkterna. Det är alltså inget tillfälligt jippo, det vill jag betona, utan det är en konsekvent uppföljning av tidigare förslag till satsningar sedan flera år tillbaka. Jag tycker att uttryck som ”socialdemokraternas vilja att spara är inte särskilt stor”, inte är så bra. Man får väl titta på hela kakan innan man fäller domen över vår vilja att spara. Men på just detta område, som vi tycker är en motor i utvecklingen, vill vi öka på satsningarna så fort som möjligt.
Herr talman! Det står naturligtvis socialdemokraterna fritt att lägga fram vilka förslag de själva önskar och när de så önskar. Vill de nu lägga fram förslag, som jag tycker borde ha kommit i samband med budgetpropositionen, är det naturligtvis deras sak. Jag nämnde också att jag tyckte att socialdemokraterna har ändrat sin Nr 46 inställning till högre utbildning och forskning de senaste åren. Socialdemo Torsdagen den kraterna hade ju ansvaret för den högre utbildningen och forskningen under = 11 december 1980 den tidigare delen av 1970-talet fram till 1976. Om man ser på exempelvis utvecklingen av antalet doktorander och antalet studerande som avlägger två Besparingar i betyg eller 40 poäng, finner man drastiska nedgångar under den tidigare i ER ä | statsverksamheten, delen av 1970-talet. Svårigheterna har ännu inte övervunnits, och vi kommer m.m. antagligen att få dras med dem under de närmaste åren. Jag har dock noterat den positiva inställningen från socialdemokraternas sida att nu allvarligt se över den högre utbildningen och forskningen och satsa på det området.
Herr talman! Rune Rydén säger att våra förslag borde kommit i samband med budgetpropositionen. Jag vill bara säga att de har kommit en gång i samband med budgetpropositionen, och de skall också komma en gång till i samband med den kommande budgetpropositionen. Så några ord om den ändrade inställningen från socialdemokratins håll när det gäller högre utbildning och forskning. Fram till 1976 hade vi ju ansvaret för alla politikens områden, i den mån ett regeringsansvar innebär totalt ansvar. Det är en diskussion vi kan ta i ett annat forum, vilket i och för sig skulle vara intressant, men för att inte spilla tid lämnar jag nu den punkten. Jag skall gärna erkänna att det fanns en tid under 1970-talet då högre utbildning och forskning inte tillfördes de resurser som i och för sig hade varit önskvärda. När man upptäcker att ett område släpar efter, går man naturligtvis in och försöker göra nya satsningar. Detta råkade i tiden någorlunda sammanfalla med ett regeringsskifte, men det behöver ju inte diskreditera omprövningen. Ni behöver inte så att säga lägga sten på börda genom att håna oss för detta. Vi har redovisat att vi gjort en omprövning. Vi kommer att lägga ökad vikt vid högre utbildning och forskning, därför att detta område under några år kom efter, men det är så på alla politikens områden att man inte kan öka på allt. Det har verkligen dagens debatt visat. Man måste vid varje tidpunkt välja några områden som man lägger betoning på. Då kan det hända att en viss sektor under vissa år går ner. Vi är nu beredda att gå in med ganska rejält ökade satsningar, därför att vi vet att inte minst i nedgångstider betyder satsning på högre forskning och utbildning väldigt mycket.
Herr talman! Lars Gustafsson säger att man inte kan öka på allt. Det är en replik han får tänka litet på. Om besparingspropositionens intentioner skall kunna genomföras måste samtliga områden inom den offentliga verksamheten delta. I annat fall kan vi förvänta oss ännu bistrare tider. Även delar av den högre utbildningen och forskningen måste alltså delta i detta sammanhang, även om jag liksom Lars Gustafsson anser att detta är en sektor som 63 bör ha högsta prioritet i samhället. Det är alldeles riktigt att om man har en hög kvalitet och hög volym på den högre utbildningen och forskningen har man därmed byggt upp en grundval för fortsatt välståndsutveckling i vårt land.